Herr talman! I socialförsäkringsutskottets betänkande nr 9 behandlas också folkpartimotionen 1147, i vilken begärs en sådan reformering av ATP-reglerna att deltidsoch korttidsanställda ej som nu missgynnas. Efterfrågan på deltidsarbete av varierande längd har under senare år ökat. Detta har redan framhållits av tidigare talare, och det har varit ett naturligt önskemål från bl.a. många kvinnor att jämsides med sitt hemarbete kunna ha ett förvärvsarbete som ger dem en extra inkomst. I viss utsträckning efterfrågas deltidsarbete även av män, och det kan kanske i detta sammanhang vara riktigt att man kommer bort från de fördomar, som kanske finns om att det inte skulle vara önskvärt och lämpligt för män att också ha ett deltidsarbete. Det vore därför önskvärt med ökade möjligheter att erhålla deltidsarbete. Detta gäller inom den enskilda sektorn, men även inom den offentliga sektorn bör samhället göra en insats och gå före med att tillskapa deltidsarbete. I detta sammanhang är det emellertid viktigt att anpassa de sociala förmånerna så, att de inte missgynnar de många människor som dels är hänvisade till att enbart ha ett deltidsarbete men dels också av egen vilja önskar ett deltidsarbete och därför tar en korttidsanställning. Missgynnandet av de deltidsarbetande sker i viss utsträckning redan i dag. ATP-systemet är ju så uppbyggt att de deltidsanställda i vissa fall inte får pensionsrätt i förhållande till den avgift som erlagts av arbetsgivaren. Ibland ger arbetet ingen pensionsrätt alls, trots att avgifter inbetalats. Förhållandet är likartat då en person har en blandad inkomst, bestående av inkomst av deltidsanställning och inkomst av arbete i eget företag. Detta belyses i ett par exempel som återfinns i utskottets betänkande. I det ena fallet erlägger arbetsgivaren arbetsgivaravgift på ett lönebelopp, men någon pensionsgrundande inkomst beräknas likväl inte, eftersom arbetsinkomsten inte överstiger basbeloppet. I det andra fallet betalar företagaren egenavgift för inkomst av egen rörelse och arbetsgivaren avgift för den inkomst vederbörande har genom sin anställning. Den pensionsavgift som sålunda erläggs för den försäkrade får inte som helhet motsvarighet i pensionspoäng. Som framhålles i reservationen 1, som fogats till utskottets betänkande, är konsekvenserna av de nuvarande finansieringsreglerna att betydande avgifter erläggs av arbetsgivare för korttidsoch deltidsanställda utan att dessa erhåller någon pensionspoäng alls eller så stor pensionsrätt som avgiften egentligen borde motivera. Det vore då önskvärt att man kunde nå en bättre överensstämmelse mellan den lön på vilken avgifterna beräknas och den pensionsgrundande inkomsten. Det är desto mer motiverat eftersom det ofta gäller personer som på grund av låga inkomster kanske inte har kunnat skaffa sig någon annan ekonomisk trygghet för framtiden. Nu kommer det väl här liksom i utskottet att anföras, att det innebär administrativa svårigheter att kunna göra en beräkning i enlighet med reservationens yrkande och att reformera ATP-systemet så att det medför en större individuell rättvisa. Men enligt reservanternas uppfattning, som den framförs i reservationen 1, finns det skäl med hänsyn till att den här frågan varit aktuell så länge att ändå utreda den och försöka åstadkomma bestämmelser som ger större rättvisa i enlighet med vad som yrkas i de olika motionerna. Jag ber med detta, herr talman, att få yrka bifall till reservationen 1.

Herr talman! Denna fråga har varit uppe till behandling vid ett flertal tillfällen. De två föregående åren har jag fört ett kanske något invecklat tekniskt resonemang om hur hela systemet är uppbyggt. Jag skall vid denna sena timme inte trötta kammarens ledamöter med det utan mera direkt bemöta vad reservanterna har sagt. Herr Magnusson i Nennesholm ville att man skulle skapa större rättvisa och tillgodose de korttidsoch deltidsanställdas berättigade krav. Den frågan hade varit mycket enkel om vår välfärd inte varit utbyggd som den är, dvs. att stora grupper människor i vårt land har en grundpension utan att över huvud taget ha förvärvsarbetat. Det första basbeloppet är på 7 600 kronor, och man är berättigad till 90 procent av den summan i grundpension. Den som har korttidseller deltidsarbete och tjänar mer än dessa 7 600 kronor och således har en inkomst över basbeloppet är berättigad till ATP-pension. För varje krona man tjänar över basbeloppet får man alltså ATP-pension, även om det inte råder fullständig överensstämmelse när det gäller avgiftsinbetalningen. Det är egentligen det frågan gäller. Herr Magnusson kom sedan in på pensionsförhållandena för de personer som har blandad inkomst, dvs. inkomst av såväl anställning som inkomst av annat förvärvsarbete. Här äger man rätt att först dra ett basbelopp från anställningsinkomsten. Har man korttidsanställning äger arbetsgivaren rätt att från inkomsten dra av ett basbelopp i relation till hur lång tid man har arbetat under året, en fjärdedel av året, halva året eller vilken tid det kan vara fråga om. Vad som är viktigt och som herr Magnusson inte nämner i sammanhanget är att varje människa har rätt till pension efter den inkomst man haft. Herr Magnusson är ute efter en tilläggspension som bättre svarar mot de inbetalda avgifterna. Jag hoppas att herr Magnusson inte riktigt menar vad han säger, inte minst med tanke på alla de människor som på grund av trafikolyckor eller arbetsoförmåga på annat sätt går i pension mycket tidigt. Skulle de få pension baserad på de inbetalda avgifterna, då skulle de inte ha mycket att leva på. Det är just därför vi har det kollektiva systemet, just därför som ATP-systemet är uppbyggt på fördelningsprincipen. Jag lovade att inte bli alltför teknisk i min utläggning, och därför skall jag inte mer gå in på fördelningsprincipen. Fru Nordlander talade för reservationen 2, och den har såvitt jag kan se ett helt annat syfte. Här är man ute efter att ge alla människor, även de som har låga inkomster, en större andel när de går i pension. Så långt kan jag hålla med henne, men det är inte den frågan vi skall diskutera i dag. När det sedan gäller de kommunalanställda, som fru Nordlander talade om, så skulle alltså dessa om de arbetade 845 timmar — med viss reservation för att jag inte uppfattade det riktigt — inte vara berättigade till landstingseller kommunalpension. Men ett snabbt överslag säger mig att man är berättigad till ATP-pension, för på den inkomsten bör man komma över basbeloppet och får därigenom tilläggspension. Beträffande reservationen i övrigt är det något som jag inte riktigt förstår, men vi kanske inte skall gå in på det närmare. Man skriver här: ”Den omständigheten att sjukpenningen genom beslut av årets riksdag kan väntas bli skattepliktig motsäger inte det berättigade i att man söker komma till rätta med detta problem.” Man menar pensionsproblemet. Det är någonting som kanske fru Nordlander kan förklara, men det betyder kanske inte så mycket för frågan i detta sammanhang. När det sedan gäller yrkandet om rätt till inträde i arbetslöshetskassa är fru Nordlander enig med utskottets skrivning. Herr Jonsson i Mora talar också om att de deltidsoch korttidsanställda är missgynnade i förhållande till avgiftsinbetalningen. Jag skall kort avsluta med vad jag tror att man är ute efter. Det är helt enkelt så, att arbetsgivaren önskar att dra ett helt basbelopp från inkomsten, antingen man är korttidsanställd eller heltidsanställd. Då får man ju ett lägre underlag att betala avgifter till ATP-pensionen på. Jag tycker att det vore ärligare om man deklarerade detta. Då visste vi bättre var vi stod när vi diskuterar frågan. Nu har man från de två borgerliga talarna här fört fram de korttidsanställda och deltidsanställda som missgynnade och bortglömda grupper — när det i stället är andra syften man är ute efter. Herr talman! Jag ber med detta att få yrka bifall till socialförsäkringsutskottets betänkande nr 9.
Herr talman! Jag kan försäkra fru Håvik att i varje fall jag inte är ute efter att få en lägre premiebetalning från arbetsgivarsidan. Det har vi inte diskuterat i detta betänkande. Här diskuterar vi ju de deltidsanställdas och korttidsanställdas problem och inte situationen för dem som skall betala in premierna. Vi menar att premierna bör stå i ett riktigt förhållande till den pension man får ut. Till slut kan jag bara säga till fru Håvik — fru Håvik får tro vad hon vill — att vi är ute efter rättvisa åt dessa grupper — ingenting annat.
Herr talman! Hur systemet uppbyggt det känner vi ju väl till. Det är inte nödvändigt för fru Håvik att här redogöra för detta. Jag vill som herr Magnusson i Nennesholm understryka att vi inte är ute efter att skapa några extra förmåner för arbetsgivarna. Det är fråga om att få en större samstämmighet. Nu betalas avgifter in utan att det ger någon som helst rätt till ATP-pension eller pensionspoäng. Det är detta som frågan gäller, och det är även det reservationen går ut på. Genom att avgift erläggs kollektivt kommer det in avgifter som i många fall inte ger någon som helst rätt till pensionspoäng och därmed inte någon grundad rätt till ATP-pension.
Herr talman! Jag vill till fru Håvik säga att välfärdssamhället i dag är sådant, att olika bidrag är nödvändiga för att komplettera folkpensionen. Det är riktigt att 845 timmar inte berättigar till kommunal pension, även om det kanske ger ATP, men hur är det med alla dem som har en kortare arbetstid? År 1972 fanns det mer än 800 000 deltidsanställda i Sverige, med en genomsnittlig arbetstid på 16,2 timmar. Det innebär att många måste befinna sig under basbeloppsgränsen. Att utestängning från sociala förmåner förekommer kan inte heller förnekas. Ett av syftena med motionen är just att hindra detta utnyttjande, som i första hand riktar sig mot kvinnorna på arbetsmarknaden.
Herr talman! Jag vill först säga till herr Magnusson i Nennesholm och även till herr Jonsson i Mora, att vi inte har ett premiesystem. ATP är inte uppbyggd på det sättet. Tilläggspensioneringen bygger på ett fördelningssystem med kollektivt inbetalda avgifter, och jag kan inte se att ifrågavarande grupper är mer orättvist behandlade än andra. Låt även mig ta ett exempel utöver dem som förut är anförda från talarstolen. För en heltidsanställd med 20 000 kronors inkomst — det finns sådana inkomsttagare — avgår vid pensionsberäkningen ett basbelopp på 7 600 kronor. Vederbörande kanske arbetar i 35, 40 eller 45 år men kan inte bygga upp ett pensionsskydd som ger mer än vad som grundas på de 30 bästa åren. Det har inte sagts något från fackligt håll i dessa sammanhang, och vad är anledningen härtill? Jo, man begriper där fördelningsprincipen och förstår att ATP-systemet inte är uppbyggt på sådant sätt att man kan få en fullständig överensstämmelse eller, som herr Jonsson sade, en något bättre överensstämmelse mellan inbetalda avgifter och utgående pension. Vad fru Nordlander vidare tog upp kan jag i vissa avseenden hålla med om, nämligen svårigheterna för kvinnor att få heltidsarbete. De får deltidsarbete trots att de många gånger i stället hade behövt arbeta på heltid. Men hur detta skulle kunna ligga till grund för en ändrad uppbyggnad av ATP-systemet har jag svårt att förstå, när vi icke skall ändra pensionssystemet för de heltidsanställda. Vi har ju ett system som ger rättvisa beroende på vilka inkomster man har. Hela pensionen är ju baserad på de inkomster som ligger ovanför basbeloppet. En korttidsanställd kan ju arbeta 15 år som korttidsanställd och bara ha 1/100 pensionspoäng och sedan genom att arbeta 15 år som heltidsanställd få lika stor pension som en som arbetat 30 år på heltid.
Herr talman! Låt mig bara konstatera att fru Håvik ändå inte kunnat övertyga oss om att det inte skulle föreligga en orättvisa i ATP-systemet. Det är riktigt att det är fråga om ett fördelningssystem, och vi vet mycket väl att det är uppbyggt på det sättet. Men vad vi har sagt här är att det ju ändå betalas in avgifter som inte ger någon som helst tillgång till pensionspoäng och därmed inte någon möjlighet att få ATP-pension.
Herr talman! Så långt kan jag hålla med herr Jonsson i Mora att det betalas in avgifter för vilka det inte utgår pension, men det betalas också ut pensioner för vilka det inte betalas in några avgifter. Även om arbetsgivarna inte skulle ha betalt in avgifterna, som de skall göra enligt gällande lag, blir aldrig den som har rätt till pensionen lidande på det.

Herr talman! För att vara säker på att jag vid denna sena timme inte glömmer det viktigaste i sammanhanget skall jag be att omedelbart få yrka bifall till den reservation som är fogad till socialförsäkringsutskottets betänkande nr 10. Reservationen knyter an till en partimotion från folkpartiet, nr 420, där motionärerna för fram två förslag, som syftar till att förbättra de partiellt arbetsföras ekonomiska situation. Enligt ett av de två förslagen anser vi att personer med partiell förtidspension skall kunna tillgodoräkna sig ATP-poäng för inkomst av förvärvsarbete dels för att höja ålderspensionen, dels för att kunna förbättra den utgående förtidspensionen.

Huvuddragen i de här bestämmelserna finns redovisade i utskottsbetänkandet, och jag går inte in på dem. Jag vill bara konstatera att det är bestämmelser som särskilt hårt drabbar handikappade, som aldrig har kommit in i ATP-systemet. Även personer som har låga s.k. antagandepoäng missgynnas av bestämmelserna. Vi menar att det här är orättvisor som bör rättas till och att det även för partiellt arbetsföra, som utför förvärvsarbete, skall löna sig att arbeta på det sättet att de skall kunna få möjlighet att förbättra sina pensionsförmåner. Man bör också observera att i de här fallen erläggs arbetsgivaravgift som motsvarar den inkomst vederbörande har. Jag vill illustrera förhållandena med ett exempel som jag händelsevis hörde talas om nyligen. Det gällde en person som uppbär halv förtidspension och ändå har ett arbete. Vederbörande har en inkomst av 1200 kronor i månaden, dvs. 14 400 kronor per år. Med nu gällande basbelopp, 7 600 kronor, skulle den här personen ha en pensionspoäng på ungefär 0,9. Om han då inte har förtidspension från ATP skulle alltså den här pensionspoängen kunna innebära en förbättring av hans ekonomiska situation. Om vederbörande arbetar under en följd av år på det här sättet skulle han kunna samla på sig pensionspoäng för vilka han skulle kunna få ut pension. Det kan också tänkas att personen i fråga har en s.k. antagandepoäng som ligger under den som den här inkomsten skulle berättiga till. Denna poäng skulle innebära en förbättring av både den utgående pensionen och ålderspensionen, om det förslag kunde genomföras som folkpartiet föreslår. Den här frågan är inte ny; den har behandlats i riksdagen upprepade gånger under de senaste åren. I betänkandet redovisas också den tidigare riksdagsbehandlingen. I det sammanhanget hänvisar utskottet till pensionsförsäkringskommitténs betänkande 1968. Jag vill bara göra en liten kommentar beträffande det betänkandet. I detta sägs att problemet har kvantitativt sett liten betydelse. Om man drar ut det uttalandet till dess yttersta konsekvenser skulle det kunna innebära att en orättvisa kan behållas om den rör en mindre grupp. Sedan kan man också fråga sig vad pensionsförsäkringskommittén menar med att problemet kvantitativt har liten betydelse. I det sammanhanget redovisas några siffror beträffande förtidspensioner när det gäller partiellt arbetsföra. I december 1967 hade drygt 4 000 personer en tredjedels förtidspension från folkpensioneringen, och drygt 1600 personer hade en tredjedels förtidspension från ATP.

Men det får de inte göra enligt nuvarande regler. Pensionsförsäkringskommittén framhåller att ett system sådant som det jag här har talat om skulle kunna medföra nya tröskelproblem och nya orättvisor, men man förklarar inte på vilket sätt detta skulle ske. Det är litet svårt att förstå vad kommittén menar med det. För personer som har förtidspension under en del av året men arbetar resten av tiden är problemet något annorlunda. För dem kan det också innebära en sänkning av pensionen om ett år kanske måste räknas bort — det kan ha stor betydelse för om de skall få full pension eller inte. Det är inte lätt att förstå varför denna regel måste bibehållas. Det borde vara ganska enkelt att avskaffa den. Vi har i vår reservation pekat på ett förslag som framfördes av pensionsutredningen i dess slutbetänkande som kom redan 1955. Det innebar ett system med dels fripoäng, dels möjlighet för personer med partiell förtidspension att förvärva pensionspoäng genom inkomst av förvärvsarbete. Det är just den senare delen av förslaget som vi är intresserade av och som vi menar att det är beklagligt att senare utredningar helt har avvisat. I samband med att utskottsmajoriteten yrkar avslag på motionen framhåller man att pensionsålderskommittén har i uppdrag att ägna speciell uppmärksamhet åt de unga invalidernas pensionsförhållanden. Man räknar med, säger man, att kommittén kommer att vara färdig med sitt arbete 1973, och man utgår också ifrån att kommitténs förslag kommer att tillgodose syftet med motionen. Skulle så bli fallet är det naturligtvis bra, men vi menar att det hade varit större förutsättningar för att motionens syfte hade blivit tillgodosett, om man på något sätt hade delgivit kommittén de tankegångar som finns i motionen. Det hade varit ett riktigare sätt att behandla motionen än att bara avstyrka den. Herr talman!
Herr talman! Med tanke på att fröken Bergström så utförligt redogjort för vad reservanterna anser i detta ärende vill jag bara, om kammaren inte misstycker, hänvisa till protokollen över riksdagsbehandlingen av denna fråga under en följd av år, den utförliga reciten och utskottets betänkande. Jag yrkar bifall till socialförsäkringsutskottets hemställan i betänkande nr 10.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

Herr talman! Herr Schött har frågat mig om jag vill medverka till en omprövning av tidigare beslut så att verksamheten vid Kalmar verkstads AB kan fortsätta. Beslutet om nedläggningen av Kalmar verkstads AB fattades av företagets styrelse den 30 juni 1971. I likhet med vad man konstaterat t.ex. inom ASJ hade olika utredningar visat att det saknades marknadsmässiga förutsättningar för en fortsatt tillverkning av rullande järnvägsmateriel. Avvecklingen skulle vara genomförd i början av 1974. Av hänsyn till personalen valdes sålunda en lång avvecklingsperiod vilket möjliggjorts genom statliga stödorder. För att bereda anställda vid KVAB ny sysselsättning och för att totalt sett ej minska sysselsättningen i regionen medverkade regeringen till etablerandet av en Volvofabrik med 650—700 anställda i Kalmar. Denna fabrik börjar verksamheten under 1974. KVAB har sedermera ifrågasatt om inte behovet av järnvägsmateriel blir större än vad som förutsågs då nedläggningsbeslutet fattades och att sålunda motiv skulle finnas för en fortsättning av KVAB:s verksamhet. Mot denna bakgrund har kommunikationsministern, i samråd med mig, låtit göra en ny utredning i frågan genom en fristående utredningsman. Denna utredning, vilken beaktat såväl aktuella behov som sannolika behov på viss sikt, visar en betydligt lägre materielanskaffning än vad KVAB beräknat. De ifrågavarande anskaffningsbehoven som ungefär svarar mot SJ:s egen bedömning, kan enligt utredningsmannen väl tillgodoses av SJ:s dotterföretag i Gävle, AGV, och av SJ:s huvudoch distriktsverkstäder. Beträffande sistnämnda verkstäder, som för närvarande har en arbetsstyrka på 4 000—4 500 man, beräknas att de under de närmaste åren kommer att ha överkapacitet. Mot denna bakgrund och med tanke på att regeringen medverkat till en ersättningsindustri till Kalmar finner jag det inte möjligt att mot sakkunniga instansers avrådan verka för ytterligare stödorder till KVAB, vilket uppenbarligen skulle öka sysselsättningsproblemen på de orter där SJ:s verkstäder ligger. Huruvida nedläggningsbeslutet nu skall stå fast eller omprövas ankommer det på styrelserna i KVAB och Statsföretag att besluta om. Jag förutsätter att styrelserna beaktar varje möjlighet till alternativ sysselsättning med användande av på KVAB befintliga lokaler och utrustningar.

Herr talman! Jag ber att först få tacka industriministern för svaret. Det torde vara onödigt att tillfoga att jag är ytterst otillfredsställd med dess innehåll. Något om bakgrunden. Det gäller järnvägsverkstäder i Kalmar där det har pågått verksamhet sedan 1874, alltså nästan exakt i 100 år. År 1902 bildades formellt Kalmar verkstads AB. Vid förstatligandet av de enskilda järnvägarna 1938 blev SJ innehavare av aktiemajoriteten. Övriga aktieägare var Handelsbanken och Kalmar stad. 1970 övergick aktiemajoriteten till AB Statsföretag, som nu har nära 100 procent av aktierna. Tillverkningen har sedan starten omfattat rullande materiel för järnvägar såsom ånglok, diesellok, alla slags personvagnar, restaurangvagnar, postvagnar, resgodsvagnar, cisternvagnar samt öppna och täckta godsvagnar. Beträffande utvecklingen vid företaget kan nämnas att det från början var 50 anställda. År 1967 var antalet anställda 471, och 1970 var det uppe i 757. Vid 1972 års utgång var antalet 410, och just nu är det 360. Fram till 1971 uppvisades en stigande arbetsomslutning. Tyvärr förekom vid KVAB en äventyrlig period, som medförde skifte på verkställande direktörsposten den 22 oktober 1970. Den 30 juni 1971 fattades ett nedläggningsbeslut, och som det har nämnts i svaret skulle man enligt detta upphöra med verksamheten andra kvartalet 1974. Men sedan detta beslut fattades har ASJ helt avvecklat sin verksamhet på järnvägsområdet i både Linköping och Falun. KVAB är därför för närvarande landets äldsta tillverkare av järnvägsvagnar. Vidare har kommunikationsministern som bekant givit nya signaler. Han menar att järnvägen skall ta över mera av den tunga trafiken med hänsyn till bl.a. både miljöoch säkerhetssynpunkter. Detta har skänkt nytt hopp åt de anställda vid Kalmar verkstads AB. Industriministern har också vid besök där tidigare talat om att man skulle satsa på samarbete med AB Gävle vagnverkstad. Som man bedömer det i Kalmar kan Gävle-företaget inte klara av de behov som föreligger. Verksamheten i Gävle måste byggas ut, och man undrar varför det behöver ske när resurser och yrkesskickligt folk finns i Kalmar. För närvarande har KVAB en personal på 360 man. Man har inneliggande order som huvudsakligen består av stödbeställningar från SJ, men man har också i dagarna fått en stor beställning från Finland på 32 miljoner kronor. Det vore orimligt om man nu, när man har bl.a. denna beställning som kan ge sysselsättning för 200 anställda i ett halvår, skall tvingas säga nej till den och upphöra med verksamheten. Av de 360 anställda är 50 procent över 50 år och 20 procent av dem är över 60 år. Deras möjligheter att få något annat arbete är ytterligt små.
Herr talman! Herr Schött har ju inte presenterat någonting nytt. Herr Schött säger sig vara otillfredsställd med svaret. Vad hade herr Schött väntat sig? Han gör en mera summarisk redovisning av utvecklingen vid KVAB men bortser från det grundläggande problemet, en förändrad trafikstruktur i vårt land, vilken är bakgrunden till att nedläggningar har måst göras i Falun, i Linköping och på en rad andra platser, där man tidigare har tillverkat rullande järnvägsmateriel. Man har nu ställt frågan om detta förhållande kommer att ändras så att man ändock skulle kunna fortsätta verksamheten i Kalmar. Jag skulle personligen inte ha haft något att invända, om en sådan utredning kunnat presentera ett material som ger oss ett realistiskt underlag för att bedöma utvecklingen beträffande en fortsatt produktion baserad på rullande järnvägsmateriel, och detta skulle varit möjligt. Den utredning som är presenterad får nu bedömas av Statsföretags och KVAB:s styrelser. Det är de som har att detaljstudera den. Vi ämnar självfallet göra allt för att söka klara problemen för de mellan 150 och 200 personer för vilka speciella svårigheter kan komma att uppstå vid en nedläggning. Jag har i slutet på mitt svar velat säga att jag hoppas och förutsätter att styrelserna kommer att beakta varje möjlighet till alternativ sysselsättning i Kalmar,
Herr talman! Personalen vid Kalmar verkstads AB har tagit del av den utredning statsrådet omnämner, men man vägrar att acceptera den. Man tycker inte att den stämmer med de verkliga förhållandena. Jag vill också understryka hur svår sysselsättningssituationen är i Kalmar. Det har t.o.m. ifrågasatts om inte Kalmar borde kunna komma med i stödområdet. Jag vill vädja till statsrådet att göra allt för att KVAB skall kunna fortleva. Det är förståeligt om ett företag, som snart fyller 100 år, där för närvarande sysselsättningen är god och där man ligger inne med den största order man någonsin haft i företagets historia, vägrar att acceptera en sådan dödsdom som nu här hänger i luften. Man måste förstå att många anser det mycket inkonsekvent att lägga ned ett sådant här företag samtidigt som det i utlokaliseringsärenden talas om att vi inte bara skall anlägga företagsekonomiska utan även samhällsekonomiska synpunkter. Beträffande Volvo, som har nämnts i detta sammanhang, framhålls från de anställda att många av dem inte har någon möjlighet att få anställning vid detta företag. Jag vill än en gång vädja till statsrådet att göra allt för att Kalmar verkstads AB skall kunna bestå.
Herr talman! Låt mig bara säga till herr Schött: Fakta är ibland obehagliga ting, men fakta kommer man inte förbi. Herr Schött borde ägna sig åt att studera fakta i det här sammanhanget.
Herr talman! Jag har mycket stor respekt för fakta, men jag tycker att det är väldigt inkonsekvent att lägga ned företag i en landsända där det är oerhört bekymmersamt och dit man samtidigt försöker lokalisera nya företag. Jag förstår de anställdas bitterhet särskilt med hänsyn till att man i dessa dagar talar så mycket om trygghet och medinflytande för dem. Ett faktum är att all personal vid Kalmar verkstad, oavsett vilka de är, har mycket svårt att förstå vad som här är på gång.
Herr talman! Herr Ullsten har frågat mig om jag anser att visst överskott på lägenheter i en kommun bör utgöra hinder för godkännande av statliga lån för småhusbebyggelse. En förutsättning för bostadslån till småhus som skall bebos av låntagaren är att kommunen går i borgen för viss del av det statliga lånet. Vägrar kommun borgen, kan således lånemyndigheten inte bevilja bostadslån även om övriga förutsättningar för lån är uppfyllda. Bedömningen av om kommunal borgen skall beviljas eller inte ankommer på kommunen själv, vilket är naturligt med hänsyn till kommunernas ansvar för planfrågorna och bostadsförsörjningen. Jag utgår från att denna bedömning grundas på en rimlig avvägning mellan de allmänna målen för bostadsförsörjningen i kommunerna och hänsynen till enskildas berättigade intressen i de särskilda fallen. Härvid synes enbart förekomsten av ett antal tomma lägenheter enligt min mening i allmänhet inte böra föranleda att kommunen vägrar att gå i borgen för bostadslån till småhus.
Herr talman! Det fall som jag hade i tankarna när jag ställde den här frågan gäller en 33-årig svetsare och hans hustru i Husum i Västernorrlands län. Paret bor i dag i en tvårummare i samhället. De har länge velat skaffa sig ett eget hus och har sparat ihop de pengar som behövs för insatsen. De har ordnat med en tomt i samhället med hjälp av hustruns föräldrar. De har fått byggnadslån på tomten. De har beställt ett monteringsfärdigt hus, betalt lagfart och anslutningsavgifter för vatten och avlopp. När allt detta är klart och de väntar att få sätta i gång, kommer kallduschen: de vägras statliga lån. Men inte därför att man misstror deras möjligheter att klara av ett småhuslån eller därför att det skulle saknas pengar utan därför att det finns tomma lägenheter i den kommun där paret bor. Tio av de åberopade lägenheterna ligger i en annan tätort inom kommunen, åtskilliga mil från Husum och utan direkta kollektiva Det här är naturligtvis inte platsen att peka ut ansvariga för ett felplanerat bostadsbyggande i en enskild kommun, men fallet kan ju ändå få tjäna som ett varnande exempel. Det finns nämligen gott om tomma lägenheter runt om i landet just nu och att de är tomma beror i regel inte på att efterfrågan på bostäder i de här områdena är tillgodosedd. Det beror oftare på att man byggt fel slags bostäder, att man byggt höghus när folk vill bo i hus med lägenheter som erbjuder markkontakt, att man byggt flerfamiljshus när folk vill bo i egna småhus och naturligtvis också på att man har byggt lägenheter som är för dyra för väldigt många människor att komma över. En genomreglerad bostadsmarknad har gjort bostadsföretagen, oberoende av om de är kommunala, kooperativa eller enskilda, mer eller mindre heldöva för hur folk egentligen vill bo. Att rätta till de här felsatsningarna genom att tvinga folk in i lägenheter som de inte vill ha vore verkligen att bädda för nya misstag, och det vore att vägra bostadskonsumenterna rätten till rimlig valfrihet. Mot den här bakgrunden vill jag säga till inrikesministern att jag är nöjd med hans svar. Det bör för det första innebära klara riktlinjer till länsbostadsnämnderna, det bör innebära en klar och lätt uppfattbar rekommendation till kommunerna och det bör för det tredje, herr talman, rimligen också innebära att den 33-årige svetsaren i Husum och hans hustru ganska snart får besked från länsbostadsnämnden att de får låna pengar till sitt hus.

Herr talman! Herr Komstedt har frågat om jag i likhet med anstaltsutredningen i delbetänkandet om vårdplatser vid allmänna vårdanstalter m.m. anser att man bör lägga ned verksamheten vid vårdanstalter där hela samhällen med omgivningar i olika avseenden är beroende av anstalternas existens, såsom är fallet med t.ex. Västerbyhemmet i Bursvik på Gotland. Behovet av platser vid de allmänna vårdanstalterna för alkoholmissbrukare har under senare år minskat. Beläggningen vid dessa anstalter har som följd härav sjunkit. Anstaltsutredningens förslag syftar till att anpassa platsantalet vid dessa anstalter till det minskade behov som föreligger. När det gäller Västerbyhemmet är det redan klart att någon förändring inte kommer att aktualiseras under den närmaste femårsperioden. Med hänsyn till den upprustning som nyligen skett är det mycket som talar för att Västerbyhemmet kan komma att fylla en uppgift även på längre sikt.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

Men vi har tyvärr inte nått dithän utan det finns människor som är alkoholmissbrukare och av den anledningen behöver ha vård — en vård som vi naturligtvis också skall medverka till från samhällets sida. Den statliga utredningen har i sitt delbetänkande redovisat att den kommit fram till att vi har för många vårdplatser i vårt land, och det är positivt att de vårdbehövandes antal går ned. Var man sedan skall göra inskränkningarna kan man naturligtvis diskutera. Gotland är en landsdel som ofta diskuteras i denna kammare, och det råder ingen tvekan om att Gotland har mycket stora problem i förhållande till många andra delar av landet. För människorna där måste det givetvis te sig mycket konstigt att få ta del av sådana här utredningar som pekar på att den verksamhet som bedrivs skall läggas ned inom en ganska snar framtid. Varför just Gotland, frågar de sig naturligtvis då. Gotlands kommun får också ganska mycket skatteutjämningsbidrag o. d., något som människor givetvis sneglar på. De siffror jag har, som jag hastigt vill beröra, visar att Gotland i dag får 996 kronor per person och år, På Västerbyhemmet i Burgsvik finns ca 45 personer anställda, både på heltid och deltid. Det gör att ca 125 familjemedlemmar totalt är berörda, vilket skulle innebära ca 125 000 kronor mindre för Gotlands kommun om den här anläggningen skulle försvinna. Sådant föranleder naturligtvis oro hos människorna — detsamma gäller undervisningen och annat som är mycket hårt bundet vid folkmängden — och därför har man inte råd att pruta på antalet sysselsatta i den här delen av Gotlands kommun. I sitt svar har socialministern sagt att det är investeringar på gång. Jag kan inte låta bli att tänka på att man — som det heter i utredningen — inom en femårsperiod skall lägga ned en anläggning som man från hösten 1972 till augusti 1973 kommer att investera 2,2 miljoner kronor i. Det kan inte vara samhällsekonomiskt riktigt att sedan avisera en nedläggning. Det står ganska många människor i dag på Sergels torg och protesterar mot beslut som de anser har fattats över deras huvuden. Jag tror att det skulle vara bra om regeringen hade mod att snabbt gripa in och ge uttryck för vad den anser om utredningar som exempelvis denna, där förnuftet inte har varit representerat.
Herr talman! Jag ber bara herr Komstedt att läsa mitt svar en gång till. Han skall då finna att jag har gjort en klar deklaration på den fråga han ställde. Jag förklarar att någon förändring när det gäller Västerbyhemmet inte är aktuell under den närmaste femårsperioden, och jag tillade att med hänsyn till den upprustning som nyligen skett är det mycket som talar för att Västerbyhemmet kan komma att fylla en uppgift även på längre sikt.
Herr talman! Jag har uppfattat svaret precis efter ordalydelsen. Frågan har ställts i anledning av utredningen. I den talar man också om femårsperiodens fortsättning, men det är för perioden därefter som invånarna i denna del av Gotland hyser oro. I socialministerns svar står: ”Med hänsyn till den upprustning som nyligen skett är det mycket som talar för att Västerbyhemmet kan komma att fylla en uppgift även på längre sikt.” Det där ordet ”kan” är ju mycket tänjbart. Vi hoppas naturligtvis alla att vi om fem år har kommit dithän, att problemet med alkoholmissbrukare är löst — något som dock förefaller osannolikt. Men om det inte är löst hoppas jag att ordet ”kan” byts ut mot ett annat ord.

Herr talman! Herr Larsson i Umeå har frågat mig om jag har uppmärksammat, att flygförbindelserna mellan Umeå och Vasa upphör på grund av att avgifterna till luftfartsverket är för höga och att om samma avgifter för denna förbindelse gällt som för den mellan Malmö och Köpenhamn man hade kunnat räkna med en fortsatt flygförbindelse mellan Sverige och Finland. Herr Winberg har slutligen frågat mig om jag avser att vidtaga någon åtgärd i anledning av uppgifterna om kommande nedläggning av vissa flyglinjer mellan Sverige och Finland på grund av alltför höga svenska flygplatsavgifter. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Överläggningar pågår mellan luftfartsverket och den finska luftfartsmyndigheten om möjligheterna till en sänkning av ifrågavarande flygplatsavgifter. Det är min förhoppning, att dessa överläggningar skall leda till ett positivt resultat.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret, som jag upplever som mycket positivt. Det är redigt och enkelt; förhandlingar pågår och vi hoppas att de skall ge åsyftad verkan. Överläggningarna har emellertid kommit ganska sent. En hel del har hunnit hända på denna front. Den 10 mars kunde vi i pressen i Norrland läsa att Finnair lägger ned sin trafik på Umeå och att sista planet från Vasa till Umeå går den 31 mars. Det var en chockerande upplysning. Det finns uppgifter redovisade som gör att vi förstår bolaget i frågan. Passageraravgiften är 19 kronor per biljett, landningsavgiften för en Metropolitan är 235 kronor, det finns en hanteringsavgift till luftfartsverket på 75 kronor per landning och dessutom betalar Finnair ett visst belopp till Linjeflyg, som sköter trafiken i Umeå. Finnairs avgifter enbart till luftfartsverket för Umeåtrafiken har varit högre än vår totala biljettintäkt på linjen, säger Martti Suomela, som hos Finnair sköter denna del av trafiken. Vi har tidigare haft motioner i riksdagen i vilka påpekats att avgifterna är för höga. Jag har själv riktat frågor till och haft samtal med statsråd om saken. Vid landstinget i Västerbotten frågade jag i höstas om inte landstinget kunde göra någonting. Jag fick till svar att det var ingen fara med trafiken — det var förre kommunikationsministern Skoglund, landstingets ordförande, som sade det. Nu har vi alltså ställts inför faktum att trafiken skall upphöra. Och det är inte någon oväsentlig trafik — den skulle vara mycket mer omfattande, om inte avgifterna hade varit sådana att Finnair har tvingats sätta ganska höga priser på den här korta resan, som inte tar 20 minuter. Vi hade hoppats på en utveckling av trafiken, och därför tackar jag statsrådet Norling för att han har lovat att se på den här saken. Det pågår ju överläggningar mellan luftfartsverket och luftfartsmyndigheterna i Finland, och jag hoppas också att det skall bli ett positivt resultat av de förhandlingarna.

Herr talman! Också jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Jag tycker liksom herr Nilsson i Agnäs att det är positivt. Det visar väl också att kommunikationsministern instämmer i de uttalanden som har kommit fram tidigare om behovet av goda tvärförbindelser mellan de nordiska länderna. De linjer som nu har aktualiserats är ju en del av dem. Min fråga har ställts mera allmänt, men bakgrunden är linjerna Sundsvall—-Vasa och Umeå-—-Vasa. Att det finns ett starkt behov av att flygtrafiken mellan Sundsvall och Vasa kan fortsätta tycker jag att passagerarstatistiken visar. 1969 befordrades på den linjen 3 906 passagerare, 1970 var antalet 4 342 och 1971 var det 3 583. Man skall komma ihåg att det under vintertid inte existerar någon reguljär sjöförbindelse, och de tider på året den går tar den ju ganska lång tid. Jag kan helt instämma i vad herr Nilsson nyss har sagt om de höga kostnaderna, som har försvårat för det här flygbolaget att uppehålla trafiken. Jag vill bara nämna att Nordiska rådet har haft den här frågan uppe vid sin 20:e session 1971, där man just uttalade att biljettpriserna på korta internordiska rutter var högre än priserna på motsvarande inrikesrutter och önskade åtgärder för att kunna sänka dem. Att den här situationen har blivit så akut nu tycks bl.a. bero på att den skrivelse från det finska bolaget Finnair som avsändes i april förra året har blivit liggande hos luftfartsverket. Enligt uppgifter i tidningarna har den inte kommit fram förrän nu i dagarna — alltså nästan ett år efteråt. Det är minst sagt anmärkningsvärt. Jag kommer i sammanhanget att tänka på att det finns någonting som heter servicecirkuläret för myndigheter. Jag vill inte påstå att det i formellt avseende är tillämpligt på en sådan här skrivelse, men andemeningen borde få gälla även för sådana framställningar så att de inte skall ligga obesvarade i nästan ett år. Jag ber än en gång, herr talman, att få tacka herr statsrådet för svaret, och jag hoppas att överläggningarna kommer att leda till resultat.

Herr talman! Också jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. Jag vill särskilt uttrycka min tillfredsställelse över vad kommunikationsministern säger om att han hoppas att de här överläggningarna skall ge ett sådant resultat att trafiken kan återupptas. En förutsättning är naturligtvis att man får en sådan avgiftsbeläggning på flyglinjerna att det kan finnas möjligheter för Finnair att finansiera och upprätthålla reguljär flygförbindelse. Det har varit stora svårigheter i den här frågan tidigare. Man har gjort olika framstötar, men det har stött på patrull från både det ena och det andra hållet, inte minst från luftfartsstyrelsen. Nu har tydligen generaldirektören i luftfartsstyrelsen samma uppfattning som kommunikationsministern. Av ett referat i Västerbottens-Kuriren av den 15 mars framgår det att han också har en önskan att reglera förhållandena så att man kan upprätthålla de här förbindelserna. Tydligen är en islossning på gång, och det kan man bara uttala sin tillfredsställelse över. Nu har ju Nordiska rådet gjort en rekommendation till regeringarna om att sänka landningsavgifterna för den trafik som går mellan de nordiska länderna. Det här är ett led i en sådan utveckling. Även om det har krånglat till sig litet med detta ärende och det har legat för länge, beror det tydligen inte på någon ovilja att lösa problemet. Vi får väl hoppas och tro att det blir nödvändiga förbindelser, framför allt mellan Umeå och Vasa. Det gäller inte bara kommersiella förbindelser över Kvarken utan naturligtvis också släktförbindelser m.m. Befolkningen på ömse sidor om Bottenhavet, med mycket stora personkontakter, bl.a. till följd av ingifte, har behov av en någorlunda bekväm förbindelse under den tid på året när det är omöjligt att trafikera linjen med båt. Jag ber att få tacka för svaret och hoppas att kommunikationsministern driver på i den här frågan så att den får en lycklig lösning.

Herr talman! Jag har, som framgått av mitt skriftliga svar, inte ansett det lämpligt att gå närmare in på den fråga som här tagits upp av frågeställarna. I första hand bör det ankomma på de två berörda luftfartsmyndigheterna att diskutera igenom förutsättningarna att göra något som kan ge stimulans till fortsatt trafik på linjerna Vasa—-Umeå och Vasa—Sundsvall. Verken har ju en betydande frihet att modifiera sin avgiftssättning så att den kan stimulera trafiken. Man bör också komma ihåg att luftfartsverkets ställning som affärsverk gör att eventuella åtgärder i den riktning jag här syftar på måste gå att förena med verkets egna ekonomiska intressen. Jag tror det är viktigt att ha klart för sig att enbart åtgärder för att förbättra flygbolagets kostnadsnivå genom en sänkning av de statliga flygplatsavgifterna inte är tillräckliga. I själva verket har man kanske ibland lätt för att alltför ensidigt peka på luftfartsavgifterna som problemet. En annan minst lika väsentlig faktor är det begränsade trafikunderlaget. För att vidga det underlaget kan det även krävas taxeåtgärder från det finska bolagets sida. Enligt vad jag inhämtat övervägs också sådana. Till detta vill jag lägga att det även är viktigt att man lokalt gör insatser för att stimulera allmänhetens intresse för resande. En förutsättning för fortsatt trafik är trots allt att det finns tillräckligt många människor som vill utnyttja trafikmedlet. Med det stora intresse som har visats för den här frågan har jag ingen anledning att betvivla att det intresset finns i regionen och att det kommer att tillvaratas på det sätt som frågeställarna också har hoppats på. Och jag har, som sagt, i mitt skriftliga svar uttryckt en förhoppning om att den här frågan genom pågående förhandlingar skall föras fram till ett positivt resultat.

Herr talman! Statsrådet ställer frågan huruvida det lokalt finns tillräckligt intresse för detta, och jag kan nog försäkra att det finns. Vi har någonting som heter Kvarkenrådet och som består av intressenter från både Sverige och Finland — dels handelskamrarna och dels kommunerna. Där finns det ett verkligt intresse så där bör man inte stöta på patrull. Nu vill jag tillägga att jag är fullt medveten om att detta är en fråga mellan myndigheterna. Men vad jag sätter speciellt värde på är att kommunikationsministern har gett sin välsignelse till att de vidtar en åtgärd för att få en lösning på detta problem. För luftfartsverkets del måste man naturligtvis ta hänsyn till de ekonomiska faktorerna, men om flygtrafiken ligger nere blir det inga inkomster alls. Även om man sänker priserna blir det i varje fall vissa marginalintäkter som kan vara värdefulla att ha.
Herr talman! I princip är jag överens med kommunikationsministern om vad han sade här. Men när det gäller finsk trafikpolitik vill jag säga att den är föredömlig. Statistiken för de finska flygplatserna — jag har fått den i detalj genom upplysningstjänsten — är fantastiskt imponerande. Anledningen till att det finska flyget har så mycket passagerare är ju att man på den sidan har fört en helt annan prispolitik redan från början så att folk har vant sig att flyga. Jag kan inte tro att Finland på något sätt anser att man skall ha högre priser på resor över till Sverige. Från den sidan gör man säkert allt för att hålla priserna nere. Däremot, om det är så höga kostnader i Sverige att man här måste ligga litet högt, så betyder det ju också att det blir färre passagerare. Jag tror att luftfartsverket skulle få mera inkomster om man satte avgifterna så att de stimulerade till trafik. Fler landningar och fler passagerare skulle göra att trafiken fortsatte. Det är riktigt att det, som kommunikationsministern säger, gäller ett affärsdrivande verk. Men vi får väl också mer och mer tänka på rikets totalbudget. Det kan ju inte få vara så att det ena verket driver en politik som egentligen hämmar något annat, t.ex. turistnäringen, näringarna i Norrland, regionalpolitiken och annat. Vi har talat om det tidigare, och detta är inte rätta tillfället att ta upp tiden med den saken. Men jag tror att den invändning kommunikationsministern här anfört är ganska svag i sammanhanget.
Herr talman! Här är inte platsen för en trafikpolitisk diskussion inom ramen för några enkla frågor. Men jag vill gärna understryka med anledning av vad herr Nilsson i Agnäs senast sade, att det är riktigt att Finland har en annan trafikpolitik än Sverige. Man kan inte, hur gärna man än skulle vilja ibland, ställa utvecklingen för ett trafikmedel i ett land mot utvecklingen för samma trafikmedel i ett annat land och göra en direkt jämförelse. Man måste ha hela bilden framför sig för att kunna göra en rättvis bedömning. Det är således riktigt att förhållandena är olikartade. I Finland satsar man på statliga bidrag och subventioner till inrikesflyget på ett sätt som det inte finns motsvarighet till här i Sverige. Vi på vår sida satsar hundratals och åter hundratals miljoner kronor av skattmedel för att försöka hålla i gång järnvägstrafik i trakter där vi tycker att det är riktigt. Det har man inte en direkt motsvarighet till i Finland. På detta vis kan man, herr Nilsson, diskutera område efter område. Men det är inte det vi skall göra nu. Det viktiga här är att man i den fråga vi nu diskuterar kan nå fram till ett positivt resultat.

Herr talman! I riksplaneringsdebatten i december förra året fastslogs riktlinjer av olika slag för den fortsatta riksplaneringen. Det var dels geografiskt orienterade riktlinjer, dels mer principiella riktlinjer. Man skulle i princip försöka skydda de stränder som var lämpliga för bad och friluftsliv i framtiden, man skulle skydda fjällområden och en del andra områden utan att man direkt på kartan angav vad det var för områden. Men så fanns det också en regel att man skulle se till att huvudälvar och källflöden i av kraftverksutbyggnader opåverkade vatten skulle bevaras för framtiden Departementschefen gjorde ett undantag i sin proposition. Han sade att beträffande Kalix älv skulle man, trots att det fanns vissa utredningar, ytterligare överväga frågan, och beträffande planerna för de södra huvudälvarna från Indalsälven t.o.m. Klarälven skulle en särskild utredning företas. Den har ju sedan tillsatts med förre landshövdingen Sehlstedt som ensamutredare. Med stöd av en folkpartimotion beslöt riksdagen med avvikelse från propositionen att Kalix älv skulle bevaras opåverkad — det blev alltså en geografiskt orienterad riktlinje beträffande Kalix älv. När det gällde de södra huvudälvarna knöts största intresset vid debatten i riksdagen till Mellanljusnan. Frågan var komplicerad av den orsaken att det låg ett ärende i vattendomstolen som gällde begäran om utbygnad av fyra kraftverk uppströms och nedströms Ljusdal på en sträcka av ca 5 mil. Civilutskottet i sin helhet blev — det tror jag att jag kan säga — övertygat om att det fanns goda skäl mot att bygga ut Mellanljusnan. Det borde beaktas på något sätt. Det har framgått av vad naturvårdsorganen sagt, av redovisningen i regeringens rapport Hushållning med mark och vatten samt även av en stark folkopinion. Men en komplikation var som sagt att det pågick en process om dessa frågor. liksom när det gällde Kalix älv säga ifrån att Mellanljusnan skulle skyddas för fortsatt utbyggnad, på samma sätt som man skyddar brantkusten vid Nordingrå och andra områden som direkt geografiskt utpekades.

Den linjen vann riksdagens bifall, och nu har proposition 11 till årets riksdag effektuerat denna riksdagens beställning. Propositionen redovisar vad det här gäller, och av den redovisningen framgår att tillämpningen är begränsad. Det är bara 11 mål som är av den karaktären att de skulle bli berörda av den övergångsbestämmelse som nu föreslås, och fyra av dem gäller just Mellanljusnan. Ytterligare något mål har också förbindelse med Mellanljusnan. Det har upplysts att utredningen om hushållningen rörande de södra huvudälvarna från Indalsälven till Klarälven skulle omfatta ca 50 objekt, varav 30 är av den karaktären att de skulle kunna vara aktuella i dagens kraftverksläge. De fyra i Mellanljusnan tycks därför inte behöva påverka resultatet av den utredningen i någon högre grad. I center-, folkpartioch moderatreservationen till riksplaneringspropositionen 111 förra året gick man emot den typ av retroaktiv lagstiftning som utskottets majoritet tillstyrkt och riksdagen beslutat om. Från centern och folkpartiet anser man att det inte är praktisk politik att nu protestera, när regeringen har effektuerat ett riksdagsbeslut. Däremot har vi uppmärksammat den förlust som kan drabba sökandena i olika avseenden på grund av lagförslagets retroaktiva verkan. Vi har i motionen 1582 uttryckt det så att viss ersättning till sakägare bör kunna utgå efter lighetsprövning, då Kungl. Maj:t finner det motiverat. Vi menar att det är främmande för vårt rättssystem att införa en regel som retroaktivt kan bli ogynnsam för en rättsägare. Det kan t.ex. gälla processkostnader som erlagts i onödan på grund av att lagstiftningen ändrats. Vi finner det svårt att precisera några formella regler härför, och av den anledningen har vi föreslagit att prövningen skall läggas hos vår allvisa regering, som med handlingarna på bordet i det enskilda fallet säkert kan finna en rimlig bedöm ningsgrund. Om vi alltså inte går emot lagförslaget dock med reservationen i ersättningsfrågan — håller vi fortfarande fast vid att Mellanljusnan skall undantas från utredningen om de södra huvudälvarna. Vi föreslår därför att Mellanljusnan på samma sätt som då det gäller Nordingrås brantkust och Kalix älv genom beslut om riktlinjer för riksplaneringen skall bevaras från kraftverksutbyggnad. Den praktiska innebörden av ett bifall till reservationen blir att detta problem om skydd för Mellanljusnan skall tas upp vid de överläggningar som nu förestår mellan Ljusdals kommun och länsstyrelsen för att fullfölja riksplaneringen. Det bör vara en bra inkörsport, eftersom rapporten Hushållning med mark och vatten behandlar dessa frågor. I rapporten finns en karta på s. 376 med beskrivning på s. 377, och i bilaga B finns det en stor fin karta som anger värdet av Mellanljusnan i dessa avseenden. Länsstyrelsens inventeringsmaterial till riksplaneringen har också särskilt betonat Ljusnans dalgång vid Ljusdal som intressant ur dessa synpunkter. Ur länsstyrelsens skrivelse till vattendomstolen den 2 juni 1972 kan jag citera: ”— — — hela den aktuella älvsträckan är av riksintresse ur naturvårdssynpunkt inberäknat såväl den vetenskapliga och kulturella naturvården som det rörliga friluftslivet”. I fullständighetens namn vill jag komplettera detta med att säga att länsstyrelsen i slutet av samma skrivelse, trots att den givit ett så positivt uttryck för att man bör skydda Mellanljusnan, uttalar att kraftverksutbyggnaderna bör kunna medges. Beträffande kommunens avståndstagande från utbyggnaderna säger länsstyrelsen att detta avstyrkande inte bör kunna ”tolkas så att man motsätter sig att frågan kommer under Kungl. Maj:ts prövning, om vattendomstolen skulle förklara kraftverksutbyggnaderna ej tillåtliga. Man hade alltså den möjligheten enligt nu gällande lag. Vad skall nu länsstyrelsen och Ljusdals kommun göra? Enligt de riktlinjer som civildepartementet utfärdat, kompletterade med anvisningar från Kommunförbundet — så småningom kommer det väl sådana också från planverket — skall man göra ett program för hur riksplaneringsintresset skall förankras i kommunen genom beslut från kommunala och statliga organ. Det kan ske t.ex. genom ett reservatbeslut enligt naturvårdslagen. Det kan också ske genom en anvisning i generalplan. Den säkraste garantin för ett bevarande av Mellanljusnan ger reservation 3 till civilutskottets betänkande nr 5. Utskottsmajoriteten, socialdemokrater och moderater, lägger avgörandet hos Kungl. Maj:t och tror därmed att saken är klar, men det är den inte. Då utredningen om de södra huvudälvarna presenteras kan det uppstå många mot varandra stridande intressen som blir svåra att tillgodose. Mellanljusnan kan då komma i kläm för att något annat syfte skall uppnås. Vi menar att utredningen om Mellanljusnan redan nu ger vid handen att Mellanljusnan inte bör ingå i den övergripande utredningen. Den bör redan nu betraktas som en riksklenod. Herr talman! Tillåt mig slutligen åberopa ett i dagens situation till synes föga gångbart argument, en omfattande" opinion hos bygdens befolkning. Det finns många exempel på det. Jag vill bara citera vad styrelsen för Ljusdals socialdemokratiska kvinnoklubb har sagt i ett uttalande: ”För att få frågan prövad på ett demokratiskt godtagbart sätt anser vi det vara regeringens skyldighet att ta ansvar för den fortsatta behandlingen av vår älvdal, och därför förelägga riksdagen en proposition om Mellanljusnan. Vi vill då påtala den starka opinion mot utbyggnad som råder. Inom partiet här på orten är opinionen splittrad, varför ingen politisk eller facklig avd. har kunnat uttala ett ja till utbyggnad. Däremot har ett par fackliga avd. sagt nej. Av detta torde framgå den starka känsla för älvens bevarande som präglar människorna i vår bygd.” Jag tar det här exemplet, eftersom det inte kan bortförklaras som ett tillfälligt byalagsyttrande. Detta är en sådan grupp som regeringen kanske borde ta hänsyn till i dessa sammanhang. Herr talman! Med dessa ord ber jag att få yrka bifall till reservationerna 2 a och 3 i civilutskottets betänkande nr 5.

Herr talman! I motionen 1581 har herr Lidgard och jag yrkat avslag på propositionen 11 som ju innebär ett förslag om ändring av den ändring i vattenlagen som riksdagen beslöt 1971 på grund av propositionen 106. Till vårt motionsyrkande har moderata samlingspartiets ledamöter i civilutskottet anslutit sig i reservationen 1. Herr Tobé har varit inne på de ändringar i vattenlagen som skedde 1971 och som bl.a. innebar att Kungl. Maj:ts prövningsrätt i vattenmål utvidgades för att tillgodose behovet av allmän planering. Kungl. Maj:t kan efter de ändringar som skedde då dels förordna om obligatorisk underställning för vissa slag av företag som är av betydande omfattning eller ingripande beskaffenhet, dels genom särskilt beslut förbehålla sig prövningen av visst sådant företag. Riksdagen fattade sitt beslut den 1 juni 1971 på grundval av ett enhälligt utskottsbetänkande, och såvitt jag kunnat se förekom det ingen debatt i kammaren.

Både utredningen och departementschefen anförde i motiven helt kort att de nya reglerna inte borde tillämpas på mål som hade anhängiggjorts vid vattendomstol före ikraftträdandet. Det bör påpekas, herr talman, att av remissinstanserna hade åtminstone Naturskyddsföreningen ansett att de nya bestämmelserna borde ha gjorts tillämpliga på redan anhängiggjorda mål, men den meningen avvisades sålunda i propositionen. Det är väl alldeles klart att vid 1971 års lagändring hade de nya reglerna i och för sig kunnat göras tillämpliga på redan anhängiggjorda mål. Men så skedde inte — förmodligen efter vissa överväganden, särskilt som frågan hade tagits upp vid remissbehandlingen. Medborgarna fick genom beslutet en lagstiftning att rätta sig efter: nya regler skulle träda i kraft 1972, gamla regler skulle gälla för mål som var anhängiggjorda före 1972. Detta anses enligt praxis ha kommit till medborgarnas kännedom när Svensk författningssamling utkommit av trycket i juli 1971. Men, herr talman, vad är det som skall ske enligt proposition nr 11 som vi nu behandlar? Jo, vi skall i mars 1973 — tvärtemot och med ändring av beslutet i juni 1971 — nu bestämma att de nya reglerna skall gälla även mål som var anhängiggjorda när ändringen av vattenlagen trädde i kraft den 1 januari 1972. Jag reagerar starkt mot detta: delvis därför att de nya reglerna skall få gälla redan anhängiggjorda mål men mest därför att riksdagen nu i efterhand, retroaktivt, får förslag härom och eventuellt antar det förslaget. Det är för ett rättssamhälle en utomordentligt viktig princip att lagstiftningen inte i efterhand ändras och görs tillämplig på förhållanden som redan har varit och att lagar i princip inte får tillbakaverkande kraft. Den principen är — som vi har skrivit i motionen — ett skydd för rättstryggheten och ger bl.a. garantier för att statsmakterna inte utnyttjar sina lagstiftningsbefogenheter på ett sätt som skulle ge lagstiftaren ett orimligt övertag i förhållande till enskilda i frågor som hotar att gå statsmakterna emot. Man bör — som jag ser det — inte göra en bedömning vid lagändringen 1971 som då medborgarna skall rätta sig efter och nu två år efteråt ändra den bedömningen och säga att vad riksdagen och regeringen sade 1971 var alldeles fel; nu gör vi en ny bestämmelse som reglerar bedömningen av frågor som hänsköts till domstol 1971. Den här sidan av problemet är, tycker jag, ganska litet berörd i utskottsbetänkandet. Där betonas mer olika värderingar av intresset att i vattenmål kunna beakta allmänna planeringssynpunkter. För mig är i den här delen inte den frågan det väsentliga. Vi har sagt i vår motion att det i och för sig finns sakliga motiv för just denna ändring. Men de är inte så starka att de motiverar vad som skulle bli följden av en ändring, nämligen en uppluckring av rättssystemet på en punkt som är av vital betydelse för rättstrygghetsprincipen. Det här är ingen egentlig värdering mellan den sakliga styrkan i det aktuella fallet, å ena sidan, och en rättstrygghetsprincip, å den andra sidan. Det är bara ett påpekande att vi i själva sakfrågan kan förstå, att man tycker att det hade varit bättre med andra övergångsbestämmelser 1971. Men vi kan, herr talman, för att nu i sak kanske få en bättre regel inom detta lagstiftningsområde inte acceptera en lagstiftning, som innebär ett steg på vägen mot vad vi kallar betydande rättsosäkerhet. I civilutskottets betänkande nr 35 år 1972, vilket — som herr Tobé antydde — behandlades av kammaren för bara drygt tre månader sedan, kan man säga att majoriteten här i kammaren, som då bestod av socialdemokrater och kommunister, beställde den ändring i vattenlagen som vi nu skall ta ställning till. Då — för tre månader sedan — sade en enhällig borgerlig opposition, centerpartister, folkpartister och moderater, i reservationen 15 till civilutskottets betänkande att det inte torde vara förenligt med godtagen praxis att genom lagstiftning med retroaktiv verkan förändra formerna för handläggning av redan anhängiggjort ärende. Herr talman! Ingenting har inträffat under dessa tre månader, och vi i moderata samlingspartiet har inte ändrat uppfattning i en viktig principiell fråga bara därför att tre månader har gått. Herr talman! Att nu ändra 1971 års beslut och genom tillbakaverkande lagstiftning ge det ett nytt innehåll skulle, som det står i reservationen, skapa ytterligare rättsosäkerhet och bredda vägen för oförutsebara statliga ingripanden. Därför ber jag att få yrka bifall till reservationen 1 av fröken Ljungberg och herr Wennerfors. Jag vill också yrka bifall till följdreservationen 2 b.
Herr talman! Jag har precis samma uppfattning som herr Winberg i sakfrågan. Men jag sade också i mitt anförande, att när riksdagens majoritet beställt en lagändring och regeringen effektuerat den, är det lönlöst att med samma majoritet i riksdagen demonstrera genom att yrka avslag. Därför vill jag göra det bästa möjliga av situationen och vidhåller alltså vårt andra yrkande i den reservation vi hade till riksplaneringspropositionen förra året.
Herr talman! Jag kan i och för sig förstå herr Tobés tankegång men kan kanske inte acceptera hans slutsatser. Jag påpekar igen vad bl.a. herr Tobé sade i december, nämligen att det inte var förenligt med godtagen praxis att acceptera lagstiftning med retroaktiv verkan. Jag uppfattade det som en ganska väsentlig princip för samtliga tre partier. Man kan väl inte bara därför att man råkar bli i minoritet i en omröstning direkt ändra uppfattning. Det lär, herr talman, finnas en gammal historia från 1930-talet i riksdagen. Någon ledamot sade då att han inte ändrat uppfattning utan bara ändrat votum. Det är väl inte så herr Tobé har gjort?
Herr talman! Det kan ju hända att jag såsom gammal tjänsteman är miljöskadad, men jag har hela mitt liv fått tillämpa en hel del lagar som jag inte tycker om. Jag har fått lov att finna mig i det. Jag finner mig alltså nu i riksdagens majoritets beslut i denna fråga. Jag protesterar, men det är inte lönt att yrka avslag. Däremot vill jag göra det bästa möjliga av den situation vi befinner oss i.
Herr talman! Även jag får i min civila verksamhet mycket ofta tillämpa lagar som jag inte direkt gillar. Men här gäller det vår verksamhet som politiker, då vi skall försöka bilda opinion och stifta lagar. Jag tycker därför att man i viktiga principiella frågor inte skall direkt böja sig för en majoritet.

Herr talman! Jag skall i detta sammanhang inskränka mig till att beröra frågan om utbyggnad av Ljusnan, dvs. punkten 3 i utskottets hemställan, då jag dels delar utskottsmajoritetens uppfattning om föreslagen ändring av vattenlagen, dels är överens med utskottsmajoriteten om att motionen om viss ersättning av statsmedel bör avslås.

; De miljömässiga skälen mot en utbyggnad har ökat i tyngd i flera hänseenden. BI. a. har rena bevarandesynpunkten förstärkts genom att allt flera har fått klart för sig att det återstår ett mycket litet antal vattendrag och längre älvsträckor där ingrepp inte har gjorts. Vidare har man fått klart för sig att ingreppen i form av vattenkraftsutbyggnad orsakar störningar i totalmiljön av en omfattning som man inte tidigare har varit på det klara med. Den miljö som omger oss formas av människor, men den formar också människorna. Det finns därför ingen miljö som vi kan underlåta att ställa krav på. Då det gäller Mellanljusnan måste de krav upprepas som har ställts från en stor majoritet av de människor som berörs, och dessa krav bör tillmötesgås. Frågan om denna utbyggnad har prövats och ventilerats i så många sammanhang att det måste anses som uteslutet att ytterligare skäl för en utbyggnad kan åberopas i pågående utredning. Det finns därför ingen anledning att vänta med ett ställningstagande i ytterligare minst ett år. Herr talman! Utskottsmajoritetens skrivning till frågan om utbyggnad av Ljusnan skiljer sig från reservanternas skrivning egentligen bara i ett avseende: medan utskottsmajoriteten vill avvakta den Sehlstedtska utredningen och en proposition under 1974, vill reservanterna ha ett klart ställningstagande redan nu. Jag tror det är av stor betydelse att alla de människor som slutit upp i kampen för att bevara Mellanljusnan får ett klart besked nu om att någon utbyggnad inte får komma till stånd. Jag yrkar bifall till reservationen 3 till civilutskottets betänkande nr 5.

Herr talman! Jag vill inledningsvis instämma med vad herr Winberg tidigare har anfört här och biträda hans yrkande om bifall till reservationerna 1 och 2 bi civilutskottets betänkande nr 5. När det gäller den andra frågan, utskottets behandling av motioner som gäller Mellanljusnan, har utskottet kommit fram till ett majoritetsyttrande och en reservation. Jag tror att den uppmärksamme läsaren måste bli litet konsternerad när han läser utskottets hemställan och reservationen. Det är ju en helt likalydande skrift till större delen. Herr Claeson var nyss inne på detta. Skillnaden består egentligen bara i att reservanterna anser att man till förfogande har allt det utredningsmaterial som en beslutande församling kan önska. Det vore intressant att veta om riksdagens ledamöter i allmänhet har sett detta. Den andra punkt, där skiljaktigheter föreligger, är att man på den grund att man anser sig ha tillräckligt utredningsmaterial — fast det inte redovisas här — menar att vi i dag skall kunna fatta ett definitivt beslut när det gäller Ljusnan. Jag har kommit till en annan ståndpunkt, kanske framför allt därför att jag tillmäter den s.k. Sehlstedtska utredningen, som tidigare omnämnts, mycket stor betydelse. När, såsom de föregående talarna har berört, våra återstående outbyggda älvar är få, har företrädare för naturvårdsintressena verkligen anledning att uppmärksamma nödvändigheten att så långt möjligt bevara det ursprungliga. Det är svårt att ta ställning, när samtidigt den andra frågan också tränger på, nämligen den att vi vet att vi står inför ett ständigt ökande krav på energi. Denna behövs både för det dagliga bruket i våra hushåll och för vår företagsamhet. Nu kan man säga: Vi slutar att bygga kraftverk. Vi ägnar oss helt åt att få fram den energi vi behöver genom kärnkraft. Ja, men i samband därmed finns det också miljöproblem, som man inte utan vidare kan hoppa bock över.

”Mot den bakgrunden”, säger departementschefen, ”anser jag det vara av stor betydelse att ställningstaganden till utbyggnadsfrågorna inte grundas enbart på bedömningar från fall till fall av enskilda projekt. Som underlag för såväl samhällets som kraftföretagens planering bör ligga en samlad bedömning av hur de aktuella vattendragen skall användas.” Jag kan inte se annat än att detta är klokt och riktigt just därför att tillgångarna, både när det gäller möjligheterna att producera ytterligare energi och när det gäller outbyggda älvar, är så pass små som de är. Då gäller det verkligen att få en samlad överblick. Det är främst på den här punkten som jag inte utan vidare kan ansluta mig till den ståndpunkt som reservanterna här har företrätt när de säger: Vi vet redan allting. Vi kan plocka ut Mellanljusnan från hela detta problemkomplex. Däremot, herr talman, vill jag starkt stryka under önskemålet att Mellanljusnan bevaras. Jag har själv rest i dessa trakter och beundrat deras skönhetsvärde. Jag kan visserligen beklaga att man på landsväg inte så lätt kan komma intill själva älven, men man kan ju lämna en bil eller vad man nu har och gå ned mot älvstranden och se de återstående vackra forsarna. Man kan se de intressanta nipbildningarna vid stränderna, och man kan se den vackra bygden som finns där mellan det mera vildmarksbetonade. Där finns både naturvärden, kulturvärden och skönhetsvärden som måste om möjligt bevaras. Men, herr talman, jag anser att detta är klart och tydligt uttryckt genom det som civilutskottets majoritet här har skrivit. Man vill visserligen bida den enmansutredning, som jag nyss har talat om, men säger också att om motionärerna har syftat till att få en garanti mot utbyggnad utan riksdagens medgivande får detta önskemål anses helt tillgodosett. Utskottet skriver nämligen att ingenting skall ske förrän riksdagen har återfått ärendet. Den avsevärda skillnaden är om vi skall ta ställning nu eller kan vänta till 1974, då det har aviserats en proposition i frågan, som skall gälla hela problemkomplexet om de berörda älvarna i Svealand och Norrland. Herr talman! Med detta ber jag att på denna punkt få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag kan hålla med fröken Ljungberg om att det inte är någon stor skillnad i tankegångarna bakom reservanternas och utskottets uppfattning, men jag beklagar att moderaterna har gått ifrån den riktlinje vi hade förra året. Vi ville inte acceptera den retroaktiva lagstiftningen utan ville i riksplaneringen ha en klart uttryckt riktlinje att de outbyggda älvarna skulle skyddas. Ljusnan var då medelpunkten i diskussionen. Jag vill också framhålla att fröken Ljungberg genom att tillstyrka utskottsmajoritetens förslag har accepterat den retroaktiva lagstiftningen. Den skall gälla från den dag då lagändringen publiceras i Svensk författningssamling. Innan Sehlstedtska utredningens betänkande kommer och innan riksdagen tar ställning till utredningens förslag, kan mycket komma att hända via vattendomstolen på grundval av den retroaktiva lagstiftning som fröken Ljungberg inte vill ha. Den glidningen i uppfattning är minst lika uppseendeväckande som den herr Winberg ville tillvita mig beträffande lagstiftning i princip.
Herr talman!

Jag tror att juridisk sakkunskap är något tveksam om innebörden av denna skrivning. Men om herr Tobé vill passa på och slänga tillbaka detta om att ändra votum men inte uppfattning, så kan jag väl ta emot det och skicka det tillbaka som en bumerang. Jag kan inte se annat än att i det första fallet — herr Tobés — var ändringen av votum betydligt mera klar och distinkt än i mitt fall.

Herr talman! Jag delar helt fröken Ljungbergs bedömning att detta utskottsbetänkande gör ett förvirrat intryck på den som bara läser själva handlingen. Intrycket blir mer förvirrat om man läser förra årets handling i samma ärende och protokollet från den debatt som följde på den. Jag blir litet förvånad när herr Tobé stiger upp och säger att fröken Ljungberg har gjort egendomliga turer i den här frågan. Det var väl rätt stilrena sådana. Herr Tobé däremot har gjort en del danssteg som jag undrar vem som varit koreograf till. Det kanska man inte behöver fundera över så mycket, men inte är det vanligt att herr Tobé intar så många positioner som han har gjort i denna fråga. Det framgår ju mycket klart om man tittar efter vad som har skrivits och sagts under höstens debatt och i det betänkande som vi har att ta ställning till i dag. Det här betänkandet rör sig framför allt omkring tre huvudfrågor. Den första frågan gäller om ändringarna i övergångsbestämmelserna skulle strida mot någon allmän rättsprincip så att propositionen av det skälet borde avslås av riksdagen. Det påstås av företrädare för moderaterna. Det är herr Winberg som har argumenterat i den riktningen. Utskottsmajoriteten har inte kommit till den slutsatsen. I majoriteten ingår som synes också centerns och folkpartiets representanter, som i reservation vid utskottets betänkande nr 35 i december i fjol anslöt sig till den nu av moderaterna ensamma intagna ståndpunkten. Redan det stödet för propositionen från andra samhällsbevarande krafter i det här huset borde kanske ha skingrat moderaternas oro på denna punkt, men det har det tydligen inte gjort. Det har inte räckt till. Inte heller har det varit tillräckligt att det i utskottsskrivningen gjorts ett allvarligt försök att bena upp själva den här frågeställningen om det finns någon allmängiltig och helig rättsprincip som moderaterna talar om. Såsom utskottet utvecklat det finns det inte någon generell form utanför straffrättens område. Det blir ytterst en avvägningsfråga, och detta har också de moderata motionärerna varit inne på. Sedan har det också gjorts gällande att lagändringen 1971 skulle på något sätt fridlysa de äldre bestämmelserna för en viss tid framåt. Meningen tycks vara att en lagändring skall ge någon sorts garanti för att nästa ändring inte kommer alltför snart. Det är självklart att vi inte skall röra vid lagstiftningen så där alldeles omedelbart och vara alltför klåfingriga på det området, men det kan inte betyda att vi får avsvära oss möjligheten till en ny ändring när motiven blir starka och när det som i detta fall också är bråttom. Den andra frågan gäller ersättningar. Folkpartiets och centerns reservation, nr 2, går också ut från att 1971 års lagändring skulle uppfattas som en sorts garanti för att ingenting skulle ändras under viss tid. Jag har inte fått klart för mig hur lång en sådan garantitid påstås vara. Jag har inte heller fått klargjort för mig när man började uppfatta lagstiftning i allmänhet som en sorts avtal mellan två parter — staten och allmänheten. Tydligen menar man det när man nämner ordet garanti i reservationen och bygger upp ett skadeståndskrav som om det gällde ett kontraktsbrott från statens sida. En annan sak är att lagstiftningen inte skall medföra följder som uppfattas som obilliga. Med den inställningen har vi också allvarligt prövat det här motionsyrkandet. Vi har emellertid kommit till uppfattningen att sådan här ”spekulativ” verksamhet — jag inlägger då inte någon speciell bimening i ordet spekulativ — inte gärna kan grunda någon sorts statlig riskförsäkring. Det gäller både sökandeföretaget och de markägare som kanske gärna vill ha en vattenutbyggnad för att få ut ersättningar. Direkta rättegångskostnader är kanske mer ett gränsfall. Det är ju dock inte hela kostnaden som bli onödig på grund av en ny prövningsordning. Det rör sig om sådana marginella poster som också är svåra att reda ut. Hela rättegångsförfarandet i vattenmål är ju föremål för omprövning, och vi får väl se fram mot en lösning i stort efter den slutliga översynen av vattenlagen. Den tredje frågan gäller planeringsriktlinjer i allmänhet för vissa älvar och utbyggnaden av Ljusnan i synnerhet. I den allmänna delen är vi väl alla överens, även om det är några mindre skiljaktigheter mellan utskottet och reservanter. I fråga om Ljusnan gäller resonemanget i praktiken vissa mål om utbyggnaden av Mellanljusnan, för övrigt de mål där man lyckades få domstolen att ta emot en ansökan efter det att 1971 års lagändring antagits av riksdagen på hösten 1971 men icke hade trätt i kraft förrän den 1 januari 1972. Den debatt vi förde i december 1972 gällde väsentligen hur man skulle ge riksdagen möjlighet att ta ställning i dessa frågor. En debatt i debatten gällde om riksdagen skulle avvakta pågående utredning eller fatta beslut genast utan att få bedöma älvarna i södra Norrland och i norra Svealand i ett sammanhang. Riksdagsmajoriteten stannade då för att förorda den lösning som nu framlagts i propositionen, nämligen att ändra övergångsreglerna för vattenlagsbestämmelserna. Denna fullföljd blir strax säkrad genom riksdagsbeslutet i detta ärende. Vi har också garantier för att proposition kommer att läggas fram för 1974 års riksdag, kanske redan till vårriksdagen 1974, om alla goda krafter kan samverka. För tiden intill dess gäller också den nu bekräftade garantin att inga utbyggnader kommer att tillåtas i avvaktan på denna prövning. Om detta råder det tydligen ingen tvekan.

På denna punkt, beträffande den demokratiska handläggningen av frågan, stämmer väl kvinnoklubbens ställningstagande helt med det som antagits av utskottsmajoriteten. Om man alltså inte misstror förmågan hos 1974 års riksdag att ta ställning i denna fråga, borde alla rimliga garantier finnas för att få ett korrekt avgörande på bästa möjliga grunder. Att fatta ett beslut nu innebär enligt reservanterna att man avsvär sig möjligheterna att få ett bättre beslutsunderlag än vad som nu kan finnas. I sak är det ingen annan skillnad. Ljusnan ligger fortfarande i riksdagens händer, om jag får använda denna bild. Det är inte heller fråga om att vänta någon längre tid, kanske högst ett år. I fråga om riktlinjerna för den fysiska planeringen i övrigt har det ju inte alls gjorts några invändningar mot att utredningarna har varit för noggranna. Om kritik förekommit, har den ofta varit att man inte har gjort tillräckligt med utredningar och undersökningar före de beslut som skall fattas i detta hus. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till civilutskottets hemställan på samtliga punkter i dess betänkande nr 5.
Herr talman! I början av sitt anförande gjorde herr Bergman några koreografiska utsvävningar. Jag vill säga att man inte kan beskylla herr Bergman för att ofta ta några turer utanför den av regeringen utlagda plattformen. Herr Bergman sade att vi skall läsa historia i detta sammanhang, och jag vill då fråga vad det var som gjorde att majoriteten i civilutskottet intog den ställning som den bestämde sig för förra året. Jo, det skedde med anledning av motioner från herr Eriksson i Bäckmora och från herr Lundberg och med anledning av folkpartiets partimotion, som syftade till bevarande av älvarna, speciellt Ljusnan. Och vad hände då? Jo, mot bakgrunden av majoritetsbeslutet att Kalix älv skulle undantas var man orolig för att propositionen skulle falla även i andra delar. Man tog då, som man gör i nöd — och det tycker jag är alldeles korrekt — kontakt med ett eller flera departement och fick uppslaget att det var tänkbart att ändra vattenlagen. Denna beställning effektuerades, och det är den som nu har tagit gestalt i form av en proposition. När jag nu tänker efter — jag är medveten om att man i regel bör ”tänka efter före” — finner jag att jag kanske t.o.m. står som upphovsman till statsrådet Lidboms proposition genom att det var den rädsla som besatt majoriteten i utskottet inför att motionerna skulle vinna bifall som gjorde att man valde den utväg, vilken nu lett till den nu framlagda propositionen. Jag beklagar kanske att jag indirekt kan räkna mig som upphovsman i detta sammanhang, men jag får försöka stå för det också.

Herr talman! Till herr Winberg vill jag bara säga att hans citat av vad jag sagt är helt korrekt. Jag har den meningen att det kan vara betänkligt med en retroaktiv lagstiftning och att det skall finnas särskilda skäl för att införa en lag av den karaktären även beträffande processregler. Jag beskyllde inte herr Winberg för att ha fört in straffrätten i resonemanget. Jag tog den som ett exempel på att det där är en gammal och grundläggande regel att inte lagstifta retroaktivt. På andra områden bör man kunna använda ett sådant förfarande om det finns skäl för det. Till herr Tobé vill jag säga att hans kunskaper i koreografi tydligen inte är lika stora som de är på andra områden där han är verksam. Jag är glad att jag inte dansar utanför plattformen, ty då skulle det väl hända en olycka. Men, herr Tobé: beslutet om Kalix älv fattades i riksdagen efter att utskottet tagit sitt initiativ om nya övergångsregler. Det rördes upp en hel del vatten i samband med vispandet i Ljusnan, och beslutet om Kalixälven var överraskande för många. Men allt detta hände alltså i en annan tidsföljd än herr Tobé nu vill ge sken av.

Herr talman!

Jag vill bara ha sagt från talarstolen att detta är mycket ovanligt för svenskt parlamentariskt liv, och jag undrar om herr Tobé och herr Grebäck någon gång tidigare förfarit på det här sättet. Man kan ha anledning fråga: Varför just nu? Det skulle vara väldigt intressant att få svar på frågan varför man så plötsligt förfar på det här sättet utan att ha gjort det någon gång tidigare. Varför inte avvakta till dess vi har hela det beslutsunderlag som vi nu väntar på?

Herr talman! Frågan om kraftverksutbyggnad i Mellanljusnan återkommer. Debatten i höstas och de beslut som då fattades gav inte några klara besked om utbyggnad skall få ske eller ej. De planeringsriktlinjer beträffande utnyttjandet av vissa vattendrag, bl.a. Kalix älv, som riksdagen godkände i anslutning till propositionen 1972:11 innefattade inte några långsiktiga ställningstaganden i fråga om utbyggnad av Mellanljusnan. Majoritetsbeslutet innebar ett uttalande till förmån för att hushållningen med återstående oexploaterade huvudälvar och källfloder i södra Norrland och norra Svealand skulle prövas i ett sammanhang. Det angavs också att detta exempelvis kunde ske på det sättet att övergångsbestämmelserna till den ändring av vattenlagen som trädde i kraft den 1 januari 1972 omformulerades därhän att vattendomstolsbeslut i tillståndsfrågor skall underställas Kungl. Maj:t. Den proposition som vi nu behandlar innebär just en sådan ändring av övergångsbestäm melserna, och det finns i dagens läge, så som jag ser det, ingen anledning att gå emot det förslaget. Att jag inte i höstas stödde den tanken var helt beroende av att den inte innebar någon garanti för att Mellanljusnan skulle bevaras outbyggd, medan det däremot fanns en reservation som innebar ett klart nej till en vattenkraftsutbyggnad. Jag valde då reservationen. Inte heller nu innebär det majoritetsförslag som föreligger någon garanti för att Mellanljusnan bevaras. Regeringen får, om vi tar det här förslaget, visserligen sista ordet, men den kan givetvis säga både ja och nej till en utbyggnad. Därför anser jag det angeläget att riksdagen klart säger ifrån ”att i Mellanljusnan inte bör tillåtas något utbyggnadsföretag som märkbart inkräktar på bevarandeintressena”, för att du citera reservationen 3. Det är angeläget i klarhetens intresse att det sker redan nu. Alla intresserade parter väntar på ett besked, och det är viktigt inte minst ur planeringssynpunkt att beskedet ges så snart som möjligt. Och det kan, enligt min mening, ske redan nu. På samma sätt som vi sade vår mening om Kalix älv i december bör vi givetvis kunna säga vår mening om Mellanljusnan nu. Skälen för och emot en utbyggnad av detta älvavsnitt är redan tillräckligt belysta, och något behov av ytterligare utredning beträffande denna älvsträcka föreligger enligt min mening inte. När jag säger det betyder det ingalunda att jag ifrågasätter kompetensen hos den utredning som pågår. Inte heller ifrågasätter jag kompetensen hos den riksdag som skall sammanträda här nästa år. Det innebär bara att jag menar, som jag sade, att skälen för och emot är tillräckligt belysta för att vi nu skall kunna ta ställning. Som framhållits i motionen 54, som jag varit med om att skriva under, skulle en utbyggnad betyda relativt litet ur sysselsättningssynpunkt och ge marginella tillskott till energibehovet. Sysselsättningen skulle vinnas endast för en kort tid, medan de värden som går till spillo vid en utbyggnad, för alltid är raserade. En utbyggnad skulle sänka bygdens attraktionskraft och minska förutsättningarna för en framgångsrik utveckling på längre sikt. Den skulle medföra svåra och för framtiden bestående ingrepp i en älvdal, som bl.a. från naturvårdssynpunkt — och då inräknar jag såväl den vetenskapliga och kulturella naturvården som det rörliga friluftslivet — är av riksintresse. Ja, om gårdagens tidningsuppgifter är riktiga intresserar den även människor från ett annat västeuropeiskt land. I en tid då behovet av friluftsliv och rekreation starkt ökar är det ett allmänt intresse att bevara den berörda älvdalen som ett attraktivt rekreationsområde. Det är också viktigt att vi tar hänsyn till de generationer som kommer efter oss och för framtiden bevarar de värden som den ännu outbyggda älvsträckan representerar. Vi vet också att detta är en allmän önskan i den bygd som berörs av en eventuell utbyggnad. Jag behöver på den punkten endast erinra om att nära 60 procent av befolkningen över 15 år i Ljusdal, dvs. den kommun där de fyra kraftverken skulle uppföras, med sina namn stött den namninsamling som har ägt rum. Ljusdals kommunfullmäktige och ett 60-tal organisationer har också uttalat sig mot en utbyggnad.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

Herr talman! Min partikamrat Tore Claeson har utförligt motiverat varför det inte finns anledning att uppskjuta ett ställningstagande beträffande Ljusnan till 1974. Låt mig därför helt kort beröra utvecklingen i Ljusdalsblocket. Det blir delvis en upprepning av vad jag anförde i den här kammaren den 16 december förra året, då denna fråga också debatterades. År 1930 fanns i Ljusdals nuvarande kommunblock 30 805 invånare. År 1960 var siffran nere i 27 007 och 1970 i 23 540. Mellan 1960 och 1970 hade befolkningen i nämnda kommunblock alltså minskat med 3 467 personer. Detta är den största befolkningsminskning som något kommunblock i Gävleborgs län kan uppvisa. År 1972 hade befolkningssiffran ytterligare minskat och var då 22 500. För att hålla denna befolkningssiffra krävs att Ljusdal fram till år 1980 får 2500 nya arbetstillfällen enligt den länsplanering som gjordes 1967. Huvudorsaken till den hittillsvarande utvecklingen är de privata skogsbolagens hänsynslösa rationaliseringar av skogsbruket. De enorma kalhyggena vittnar härom. Men det är inte bara rovdriften i skogen som är utmärkande för skogsbolagen. Korsnäs-Marma, Bergvik och Ala och Iggesunds bruk har haft stora skogskontor förlagda till Ljusdal. Samma har varit förhållandet med skogsägareföreningen och domänverket. Utmärkande för samtliga har varit att de uppträtt på samma sätt, dvs. de har flyttat sina förvaltningar från Ljusdal. Under hela den tid som denna negativa utveckling pågått har den motiverats med att den är nödvändig för den ekonomiska tillväxten. Människorna i Ljusdalsblocket har samtidigt medvetandegjorts om att det ekonomiska tillväxtbegreppet inte har gagnat dem. Herr talman! Det är mot bakgrunden av detta som man skall se den enorma uppslutningen för att bevara Mellanljusnan. Trots att storfinansens ombud försökt att på olika sätt locka med erbjudanden för att få Mellanljusnan utbyggd och talat om hur mycket vackrare Mellanljusnan skulle bli efter en utbyggnad har opinionen inte låtit sig luras, tvärtom har den blivit ännu starkare. Wallenberg har helt plötsligt visat intresse för sysselsättningen i Ljusdal. När människorna avslöjade detta argument kom kraftverksbolagen med erbjudandet att Ljusdals kommun skulle få 3 miljoner kronor att utbetalas med 300 000 kronor per år under en tioårsperiod. Det intressanta var att detta erbjudande från storfinansen kom några dagar innan kommunfullmäktige skulle ta ställning till frågan om Ljusnans öde. Kommunfullmäktige sade som bekant nej till utbyggnad. En opinionsundersökning beställdes av kraftverksbolagen. Resultatet blev så katastrofalt för beställarna att de försökte hemlighålla det. Men efter påtryckningar publicerades siffrorna: 65 procent var emot och 15 procent var för en utbyggnad. Argument om att exploateringen av Mellanljusnan är nödvändig för den framtida energiförsörjningen är det ingen som längre på allvar vågar hävda. Enligt CDL skall vattenkraften, som 1970 svarade för nära 80 procent av den totala elenergiförbrukningen, år 1985 komma att svara för endast 34 procent. Av tillväxten i elenergiförbrukning under mellanperioden beräknas 93 procent komma från andra energikällor än vattenkraft. Tillväxten i producerad vattenkraft förutsätts bli ringa och utbyggnaden därav upphöra under 1970-talet. Utskottsmajoritetens argument om att avvakta den Sehlstedtska utredningen innan ställning tas till Mellanljusnans öde är ohållbart. Det finns ingen anledning att vänta på någon utredning. Ett års intensiv debatt har gett tillräckligt med fakta i ärendet. Svenska naturskyddsföreningen säger följande om Mellanljusnan: ”Älvsträckan erbjuder ett rikt fritidsområde som inte får förstöras. Där har människor från hela Mellan-Sverige, med några timmars resväg, tillgång till levande strömfiske av harr och öring. Någon motsvarighet till den aktuella älvsträckan finns inte söder om Vindelälven.” Naturvårdsverket och kammarkollegiet har sagt nej till utbyggnad, och dessutom har ett mycket stort antal organisationer sagt nej. Att en kraftverksutbyggnad under några år skulle ge arbete åt kanske 50 man från Ljusdal kan inte vara ett huvudargument för att förstöra ett unikt stycke natur. Dessutom skulle en förstörd natur vid Ljusnan på ett allvarligt sätt göra det svårare för kommunen att locka till sig industrier och sörja för befolkningens sysselsättning. Det finns flera avskräckande exempel på vad som hänt med kommuner som helt byggt ut vattenkraften. Resultatet har blivit ständigt sjunkande befolkningsunderlag. Herr talman! I Ljusdal har en överväldigande majoritet av befolkningen kommit till den slutsatsen att miljön har långt större betydelse för den framtida sysselsättningen än de tillfälliga arbeten en kraftverksutbyggnad skulle ge.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

Herr talman! När jag — tillsammans med herr Strindberg — satte mitt namn under motionen 54 till detta års riksdag var det min röst för att Ljusnan skall bevaras. Jag är övertygad om att det är rätt. Jag har under kampen för Vindelälven hört många röster som har talat för att det inte blir någon förändring av landskapet och att det bara är en vinst med en utbyggnad av älven, men jag har sett spår som förskräcker mig. Jag vet att strukturen i landskapet vid den berörda delen av Ljusnan är sådan att skadorna av reglering och dämning blir särskilt svåra, ja, obotliga. För mig är det inte fråga om storfinans, som herr Måbrink talade om, eller om statskapitalism, som ligger i bakgrunden vid andra älvutbyggnader, utan det är fråga om att vi skall bevara sådana här älvar. Vi har inte råd att låta skönheten och andra omistliga värden förstöras. Då det gäller principen att våra älvar inte skall byggas ut har jag hela moderata samlingspartiet bakom mig, även de utskottsrepresentanter som just i denna fråga är på majoritetens sida i betänkandet. Utskottets och reservationens skrivningar skiljer sig inte så mycket. Men när jag i dag röstar med reservationen, är det för att jag vill understryka skrivningen i reservationen att ytterligare utredning om Ljusnan inte är behövlig. Det finns nog också i bakgrunden en lust att få hotet om utbyggnad avvärjt så snart som möjligt. Jag har en skrämmande känsla av att det i det ekonomiska läge som råder kunde hända någonting farligt — men jag medger att det bara är en skrämsel i bakgrunden. Jag tycker också att Ljusnans läge relativt långt söderut i vårt land betyder att den är ännu värdefullare som objekt för fritidsaktivitet och turism, och därför yrkar jag bifall till reservationen 3.

Herr talman! I detta betänkande behandlar vi motionsyrkanden som berör Ljusnans utbyggnad. Vi har tidigare här i riksdagen behandlat denna fråga, och det är tråkigt att riksdagen inte tidigare har kunnat göra ett klart uttalande mot en fortsatt utbyggnad av den här älvdelen. Det är nu fråga om en utbyggnad av fyra kraftverk, som skulle ge en total effekt på ca 120 megawatt, och man räknar med ett medeltal på ungefär 84,5 megawatt per år. Det framstår då som klart att det i ett större perspektiv är fråga om en ganska begränsad effekt. Utbyggnaden berör en sträcka på ca 5 mil. I förhållande till den kärnkraftsutbyggnad som planeras och pågår på andra platser i landet framstår dessutom denna effekt som ytterligt begränsad. Det har speciellt från socialdemokratiskt håll gjorts gällande att arbetskraftsfrågan varit avgörande för en utbyggnad. Skulle antalet anställda bli 250—300, så kan man räkna med att antalet arbetstillfällen för ortsbefolkningen är 50—75. Detta skulle då gälla tidsrymden 1974—1978. Huvudparten av den anställda arbetskraften skulle, som framgår av vad jag sade, inte komma från Ljusdalsregionen. Ljusnan som riksintresse har ventilerats i många sammanhang, och jag skall här inte ge mig in på den diskussionen, eftersom man tycks vara enig på den punkten. Beträffande risken för erosionsskador finns det kanske en viss fara för att man nonchalerar de problem som kan vara förknippade härmed. Detta framgår av det yttrande som Gunnar Beskow gjort till Svenska naturskyddsföreningen. Han påtalar bl.a. att man vid vissa strandpartier har uppenbara risker för sandflytning. Beskow framhåller vidare att om man i framtiden vill ha en ökad och intensifierad korttidsreglering, vilket vi kan räkna med, så innebär det en ytterligare ökad strandpåkänning. I Svenska Dagbladet i går fanns det en artikel som i mycket hög grad berör Ljusnan och dess behandling här i riksdagen. Artikeln gjorde gällande — och såvitt jag kunnat konstatera verkar det vara riktiga uppgifter — att det finns västeuropeiska intressen som vill bygga fritidsanläggningar inom det område som nu är aktuellt. På sikt räknar man med att det skulle kunna bli ett mångmiljonprojekt med sysselsättningsmöjligheter för åtskilliga ortsbor. Man har också varit där för att studera området. Man har räknat med att detta planeringsarbete skall fortsätta under förutsättning att riksdagen nu gör ett uttalande mot utbyggnad. Annars finns det risk för att andra länder kan bli aktuella för det här projektet. Vad man framför allt verkar vara intresserad av är älven samt sportfisket. Man bedömer tydligen ute i Europa Ljusnan som relativt närbelägen. Detta gör att den argumentering som tidigare förts, att utbyggnaden skulle vara den enda tänkbara sysselsättningsfrämjande åtgärder i Ljusdalsregionen, nu inte längre är lika hållbar. Slutligen vill jag säga att det finns en mycket stark opinion i hela landet för att bevara Ljusnan. Vi vet också att uppslutningen i Hälsingland för den här saken är mycket stark. Jag vill därför, herr talman, påpeka det angelägna i att riksdagen nu klart och tydligt säger ifrån att Mellanljusnan skall bevaras och att den nu aktuella utbyggnaden inte skall ske. Jag beklagar också den oheliga allians som finns mellan socialdemokrater och moderater i denna fråga. Det är tydligen så, att bolagens åsikter väger tyngre för socialdemokraterna än de naturvärden som äventyras. Finns det från socialdemokratiskt eller moderat håll den minsta förståelse för de naturvärden som står på spel, så bör man visa det genom att nu rösta för reservationen 3. Och jag vill ställa en direkt fråga till moderaterna. Både fröken Ljungberg och herr Wennerfors har anfört en del krystade motiveringar för att man inte kan stödja denna reservation — man har påstått att det skulle vara att föregripa de ställningstaganden som skall göras av dels utredaren, dels nästa års riksdag. Jag frågar moderaterna: Stöder moderaterna reservationen i sakfrågan — ja eller nej? Jag yrkar med detta, herr talman, bifall till reservationen 3.
Herr talman! Jag skall gärna svara på den frågan. Vad vi har givit uttryck åt i utskottsmajoritetens skrivning är, anser jag, en uttalad uppfattning att Mellanljusnan bör bevaras. Det står klart och tydligt och ord för ord utskrivet. Vad vi vänt oss emot är att de som stöder reservationen 3 vill förmå en riksdag som icke haft tillgång till utredningsmaterial att på stubben ta ståndpunkt.

Herr talman! Herr Nordgren sade att skillnaden mellan reservanter och majoritet i utskottet var hårfin. Det kan tyckas så. Jag har också uttalat att vi har samma grundåskådning. Men skillnaden är den att vi tycker att utredningen nu är så klar, att man kan befria utredningen från att vidare behandla Mellanljusnan. Jag vill samtidigt replikera fröken Ljungberg, som sade att vi inte har någon utredning om Mellanljusnan. Hade vi mera utredning om Kalix älv? Ja, det finns en utredning som gjordes i samband med att Vindelälven togs undan men som inte är redovisad för riksdagen. Jag kan återigen läsa upp vad länsstyrelsen uttalat i vattenmålet, där man hänvisar till att i promemorian Hushållning med mark och vatten har älvsträckan nedströms Ljusdal angivits som större område av riksintresse för den vetenskapliga och kulturella naturvården. Samma älvsträcka samt sträc kan Färila—Ljusdal har angivits som större område av riksintresse för det rörliga friluftslivet. Detta är alltså hämtat ur civildepartementets promemoria. Sedan uttalar länsstyrelsen själv: ”— —— hela den aktuella älvsträckan är av riksintresse ur naturvårdssynpunkt inberäknat såväl den vetenskapliga och kulturella naturvården som det rörliga friluftslivet”. Jag har citerat detta tidigare, och jag vill påpeka det igen. Det har inte gjorts någon bättre utredning beträffande några av de områden som vi genom beslutet i december förra året tog undan. Till herr Wennerfors vill jag i detta sammanhang säga att det vare mig fjärran att bestrida att 1974 års riksdag är kompetent att bedöma dessa saker. Visserligen kommer herr Grebäck, fröken Ljungberg och jag inte att vara med i den riksdagen, men vi respekterar den i alla fall och hoppas att den skall komma fram till ett förståndigt beslut, om nu utskottsmajoritetens hemställan i dag vinner bifall.
Herr talman! Herr Nordgren talade om att man skulle slå vakt om befolkningen i Ljusdal — såvitt jag förstår var det i första hand den befolkningen han avsåg. Det är ändå så att 23 000 personer har sagt nej till en utbyggnad av Ljusnan, och av dessa är 10 000 å 12 000 från Ljusdalsblocket. Om herr Nordgren nu är så mån om att slå vakt om befolkningen, bör han i dag rösta på reservationen 3. Gör han inte det kan jag inte förstå annat än att han, när han talar om att slå vakt om befolkningen, i första hand vill värna kraftverksbolagen. Herr Nordgren talar också om sysselsättningen. Tycker verkligen herr Nordgren att sysselsättning för 50 Ljusdalsbor är ett argument för att förstöra de oersättliga naturvärden som Mellanljusnan ändå utgör? Herr Nordgren var också inne på energiförsörjningsargumentet. Men nu vet vi ju att de planerade fyra kraftverken i Ljusnan kommer att bidra med ungefär en halv procent av det totala energibehovet i landet år 1979. Jag tycker att herr Nordgren skall låta bli att använda dessa argument. De är inte hållbara.
Herr talman! Herr Nordgren anser att utredningen skall ge riksdagen möjligheter till en allsidig bedömning av denna fråga. Men samtidigt säger han att det är ett svårt ställningstagande vi har att göra; vi måste ta hänsyn till naturvårdsintressen samt till sysselsättningsoch energiförsörjningsintressen. Då vill jag fråga: Tror herr Nordgren att han slipper göra den vägningen när ett eventuellt utredningsmaterial ligger på bordet? Måste vi inte även vid det tillfället göra den vägningen? Frågan är då vad vi anser väga tyngst. För oss som kämpar för Mellanljusnans bevarande är det redan klart att naturvärdena och allt vad de rymmer väger allra tyngst. Vidare vill herr Nordgren göra gällande att jag skulle ha missförstått majoritetsförslaget; det är inte så, menar herr Nordgren, att regeringen tar ställning utan att riksdagen skall få frågan tillbaka för ställningstagande. Ja, men varför behöver man då den retroaktiva lagstiftningen, herr Nordgren? Om riksdagen har det avgörande ordet, kan väl riksdagen ta ställning utan denna lagstiftning. Jag tror, herr Nordgren, att det förhåller sig så, att riksdagen kommer att få möjligheter att säga sin mening men att det är regeringen som till sist avgör frågan i kraft av denna retroaktiva lagstiftning. Regeringen har att säga ja eller nej. Självfallet tar även jag för givet att regeringen i det läget kommer att följa ett riksdagsuttalande, men jag menar att det ändå till sist är regeringen som avgör. Jag tror att detta är en riktig bedömning. Vad jag framför allt vill framhålla är att det är angeläget att beskedet kommer så snart som möjligt. Det är många intressen involverade i denna fråga och så många som väntar på besked. Planeringsarbetet hindras, och det är så mycket som inte kan ske därför att man inte fått ett klart besked. När frågan ligger så till att vi redan nu kan fatta ett beslut, varför skall vi då fortsätter att vänta? Jag finner inget skäl härför och vidhåller därför mitt yrkande om bifall till reservationen 3.
Herr talman! Herr Nordgrens anförande var ju rätt allmänt hållet men trots allt ganska klarläggande. Vi kan nu för det första konstatera att moderaterna trots flera års diskussioner ännu inte kunnat ta ställning i denna fråga. Vi har för det andra lärt oss att man litar mer på en person i en enmansutredning än på vad 23 000 människor säger. För det tredje vet vi nu att moderaterna struntar i den lokala opinionen.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

Ja, men om nu herr Nordgren menar allvar med detta resonemang, lyssna då på vad de 10 000-12 000 människorna i Ljusdalsblocket anser och rösta därefter om en liten stund på reservationen 3. Om inte herr Nordgren gör det, kvarstår beskyllningarna om att det är kraftverksbolagens intressen som herr Nordgren i första hand vill tillgodose. Det behövs inte någon mer utredning om Ljusnan. När en så kvalificerad instans som naturvårdsverket har sagt nej till en utbyggnad, räcker det. Då kan inte den Sehlstedtska utredningen prestera någonting därutöver, herr Nordgren.

Herr talman! Eftersom den speciella frågan om en eventuell utbyggnad av Ljusnan samt alla frågor där omkring debatterades utförligt i riksdagen så sent som den 16 december förra året, skall jag nu inte ta kammarens tid i anspråk under många minuter. Jag ämnar alltså inte gå in på de frågor som här har diskuterats, även om de har varit av mycket stor vikt just för Ljusdal, dess invånare och dess framtid. Jag ber att i annat sammanhang — utöver vad som diskuterades när vi hade ärendet uppe tidigare — få återkomma till sådana frågor som bl.a. rör sysselsättningen där. Jag tänker i dag bara säga något om den föreliggande propositionen och utskottsbetänkandet. Riksdagens majoritet hemställde i december om en förändring av vattenlagen som avsåg att regeringen skulle få pröva även sådana projekt som tillkommit före den 1 januari 1972. Den propositionen föreligger nu. Riksdagen får väl ta på sig en del av ansvaret för att det blev en sådan mellanperiod mellan beslutsfattandet och ikraftträdandet, eftersom ingen uppmärksammade detta eller sade någonting om det när den propositionen framlades. Personligen är jag förvånad över att det inte hann komma in flera ansökningar till vattendomstolen än det gjorde innan fristen löpte ut.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 Denna riksdagens prövning bör ske i ett sammanhang och på grundval av bl.a. det material som tillsatt utredning kan tillhandahålla.” Herr talman! När en utredning tillsatts, som bl.a. har att behandla även Ljusnan, finner jag det rimligt att man inväntar resultatet och proposition och inte fattar något beslut i sakfrågan i dag. Jag yrkar därför bifall till utskottets hemställan i civilutskottets betänkande nr 5.
Herr talman! Fru Thunvall säger att hon ber att få återkomma beträffande sysselsättningsfrågorna, som tidigare har varit mycket dominerande i den här debatten. Betyder det att fru Thunvall nu betraktar sysselsättningsfrågorna som marginella och att man alltså har frångått den ståndpunkt man tidigare har haft i den här frågan?

Herr talman! Jag hänvisade till mitt anförande i december, då jag huvudsakligen uppehöll mig vid sysselsättningsfrågorna. I dag gäller det att fatta ett beslut om ändring i vattenlagen för att ge riksdag och regering möjlighet att behandla denna fråga när utredningens resultat föreligger. Jag har här enbart uppehållit mig vid den konkreta fråga vi i dag har att ta ställning till.